Fru talman! Jag försöker alltid få ned höjden på den här talarstolen, men det går visst inte längre än så här. Jag sade att det är dags för en vårstädning. När man ska städa måste man börja med att kolla hur det egentligen ser ut så att man vet om det är dammtrasan eller röjsågen man ska ta fram. Vi verkar ju vara relativt överens om verklighetsbilden när det gäller det som ligger långt bort från Sverige. Men någonstans är det så att ju närmare vi kommer desto mer olika uppfattningar har vi om hur städområdet egentligen ser ut. Europa tar ledningen, säger Bosse Ringholm. Ja, det är mycket bra att vi har haft en ökad avreglering och en öppning av ekonomierna inom EU. Men de effekterna kommer först på sikt. De kommer troligen inte att ha så stort inflytande just nu. Konjunkturinstitutet och alla andra bedömare reviderar hela tiden ned sina prognoser. Det är inte jag som är någon dysterkvist utan jag försöker komma på hur man ska lösa uppgiften. Nu på morgonen kom t.ex. konjunkturbarometern för industrin, som visar på fortsatt avmattning i den svenska industrikonjunkturen. Hushållen är mer pessimistiska. Konsumtionen går kraftigt ned och man kommer förmodligen att öka sitt försiktighetssparande. Sysselsättningen har inte drabbats. Det är mycket bra. Men varslen ökar snabbt. Det tycker jag är oroväckande. Halveringen av arbetslösheten - ja, det var ju den öppna arbetslösheten det gällde. Och det var inte särskilt uthålligt. Ett kvartal lyckades ni med er böcklingpolitik. Fast antalet nya platser har ökat är det allt färre som tillsätts. Det visar att arbetsmarknaden nu inte alls fungerar så bra som den borde. Det kommer som vanligt att drabba dem hårdast som står längst bort. Det kommer att drabba dem hårdast som har svårast att klara det. Sverige har varit mycket beroende av internationella företag. Det har varit mycket bra för oss. Men det starka storföretagsberoendet är ett stort problem. Sverige kan inte stå och falla med Ericsson. Lösningen är inte att driva ut de sista storföretagen ur landet utan att ge goda förutsättningar för små företag att leva och växa. Antalet företagare minskar i dag. Statsfinanserna är fortfarande väldigt konjunkturberoende på grund av våra höga skatte och utgiftsnivåer. Jag tycker inte att jag riktigt hör att finansministern verkar vara medveten om det problemet. Även här är det ju så att när panikåtgärderna sedan kommer är det de svagaste som drabbas hårdast. Det har vi sett prov på så många gånger - antingen det gäller de mest utsatta i vårt eget land eller fattiga människor i tredje världen när man panikartat drar ned på biståndet. Fru talman! Bosse Ringholm säger att vi går in i ett mer normalt förlopp. Och det är klart; normalt har ju tydligen varit att det ska gå lite sämre för Sverige än det gör för jämförbara länder. Jag tycker inte att det är någon bra målsättning. Likaså verkar det som att man fortfarande från majoritetens sida är inne på det här önsketänkandet att det inte är någon riktig avmattning utan bara det här som piloterna gör ibland, en touchdown. Sedan flyger de upp igen. Men vi kan inte planera för en sådan ekonomisk situation. Det behövs utgiftsbegränsningar på en rad områden för att hålla tillbaka en försämring av de offentliga finanserna. Ett antal socialdemokratiska favoritprojekt måste omprövas. Jag tycker att det är dags att koppla på centraldammsugaren nere i Rosenbad. Det gäller t.ex. det mesta av bredbandsgrävandet, de lokala investeringsprogrammen, Östersjömiljarden och den misslyckade storstadssatsningen. Arbetsmarknadspolitiken måste helt läggas om. Privatisera AMS arbetsförmedlingar och ge resurserna och möjligheterna till dem som faktiskt ska in på arbetsmarknaden. Det behövs en politik som kraftfullt går in för att i praktiken förbättra villkoren för företagande. Det behövs inte mer prat i ett pratdepartement. Det behövs konkreta förändringar. Vi måste göra något för att få stopp på den okontrollerade ökningen av sjukskrivningarna. Det är en tragedi för de människor som drabbas, men det kommer också att äta upp en massa andra angelägna utgifter. I går kom det nya larmsiffror igen. Det behövs en rejäl socialförsäkringsreform och det behövs en omläggning av arbetslivet så att människor kan få mer makt över sin egen arbetssituation. Vi behöver sälja ut de statliga företagen och sänka statsskulden för att därmed få lägre ränteutgiftter. Fru talman! För Bosse Ringholm är skattesänkningar en restpost som man får se hur liten eller stor den blir när man har räknat med allt annat. Men det behövs en skattereform för en ny tid. Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. Det är också så att vi behöver få mer valuta för våra skattepengar. Ett mycket konkret exempel på det är skolan. Det krävs en helt ny skolpolitik. Sverige lägger faktiskt ut väldigt mycket pengar på skolan, men det går inte tillräckligt bra för verksamheten. De som drabbas hårdast av dagens skolpolitik är de barn och ungdomar som behöver skolan allra mest. Det är ett hårt och kallt samhälle man skapar med en sådan skolpolitik. Vården och omsorgen måste förnyas. Nya lösningar gör att vi kan få mer valuta för våra pengar och också att det kan bli en bättre arbetssituation. Det vore faktiskt en verklig jämställdhetsreform. Vi behöver en miljöpolitik som satsar på de stora miljöhoten. Vi behöver en rationell energipolitik. Vi måste angripa de gränsöverskridande miljöproblemen på EU-nivå i stället för att ägna EU-arbetet åt helt andra saker. Det behövs satsningar på forskning, kvalitet i den högre utbildningen och avregleringar för att ge oss vanliga människor större frihet men också för att ekonomin ska fungera bättre. Ett antal steg kan tas på EU:s toppmöte nu i helgen, och jag tycker att den mest uppenbara reformkandidaten är EU:s jordbrukspolitik. En reformerad, billigare, jordbrukspolitik är bra på alla sätt och vis. Det är faktiskt också bra för Sveriges statsutgifter. Fru talman! Det har gjort väldigt bra under de senaste tio tolv åren men det är inte nog. Och man gör allt sådant så motvilligt. Det är dags för vårstädning. Det är inte alltid så roligt. Men det blir fint när det är färdigt.

Fru talman! Finansministern inledde med att vilja peka tillbaka i tiden, som han gör så ofta. Jag vill gärna säga att man inte behöver gå tillbaka till 60 talet för att finna höga tillväxtsiffror i svensk ekonomi. Man kan gå vidare till åren 94-95 och se resultatet av den borgerliga regeringen. Jag säger inte att Bosse Ringholm ska lära sig alltför mycket av detta, men han ska kanske vara lite mer försiktig med sin historieskrivning i framtiden i den mån den faktiskt betyder något för hur vi betraktar den framtida politiken. Fru talman! Det finns tre saker som måste sägas till regeringen i dag. För det första: Låtsas inte som om ingenting har hänt. Högkonjunkturen är nu över, och det ställer krav på att utgiftspolitiken ersätts med en reformpolitik som stärker tillväxtkraften. För det andra: Förväxla inte de gångna årens högkonjunktur med er egen ekonomiska politik. Det är nämligen inte är er politik som har gett fler jobb utan det är konjunkturen. För det tredje: Lägg samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet åt sidan, eftersom Sverige nu inte behöver en politik där man tävlar om att öka de offentliga utgifterna, utan nu behövs en politik där vi tävlar om att stärka förutsättningarna för nytt företagande och nya jobb. Och det kommer ni aldrig att klara med dessa partier. Fru talman! Att i denna situation låtsas som om konjunkturförändringar inte betyder så mycket och därmed låta utgiftspolitiken fortsätta som om ingenting hänt är ansvarslöst. Kanske är det så att vi nu ser hur prognosinstitut efter prognosinstitut mjuklandar sina prognoser allt medan detta leder till att hårdlandningen blir en större och större risk ju längre regeringen dröjer med att lägga om sin politik. Det är viktigt att ha klart för sig att de gångna årens framgångar i svensk ekonomi inte har varit ett resultat av den politik som har förts i form av ökade statliga utgifter och höjda skatter utan har inträffat trots detta genom en unikt lång internationell högkonjunktur. Men ert skryt över högkonjunkturen har lett er till att tro att det inte behövs någon politik för att öka förutsättningarna för tillväxt i hela landet och i alla samhällssektorer. Fru talman! Vi har under de senaste åren sedan 1994 haft en statlig utgiftspolitik som har inneburit att statens utgifter, räntekostnader undantagna, har ökat med nästan 6 % i genomsnitt per år. Sverige har därmed också i dag en större konjunkturkänslighet än vi hade i början av 1990-talet. Men vi har också en större arbetslöshet än i någon tidigare högkonjunktur. Och det var nog ingen som kunde höra någon reflexion eller tanke om detta när finansministern presenterade sin syn på det ekonomiska läget. När jag i höstens budgetdebatt påpekade att vi nu hade högre arbetslöshet än i någon tidigare högkonjunktur i modern tid så skrattade finansministern bort detta. Sedan dess har AMS-chefen konstaterat samma sak. Vi har den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur, oavsett om man bara räknar de 4 procenten eller om man räknar alla som är arbetslösa, vilket är nästan 16 %. Visst har antalet jobb ökat under högkonjunkturen. Men, fru talman, jag kan aldrig upphöra att förvånas över alla som förvånas över att det går bättre när det går bra och sämre när det går dåligt i ekonomin. Den avgörande frågan är ju inte om jobben blir fler i en högkonjunktur utan om de ökar så mycket att man går starkare in i en vikande konjunktur. Läget i dag är att vi skulle behöva nästan 400 000 fler jobb för att nå upp till den andel sysselsatta som vi hade Men inte nog med det, misslyckandet är större än så. Om vi tar hänsyn till de ökade sjukskrivningarna på svensk arbetsmarknad som drabbar enskilda människor hårt så har andelen sysselsatta i faktiskt arbete inte ökat med en promille sedan 1997. Sjukskrivningarna har fördubblats, och jobben har blivit fler. Men sjukskrivningarna har ökat så snabbt att vi i dag inte har en promille större andel sysselsatta i faktiskt arbete. Jag skulle vilja säga följande till Bosse Ringholm: Akta så att inte böcklingen fastnar i halsen. Den grundläggande frågan är hur vi har ökat förmågan att inkludera alla i arbetsmarknaden och att se till att alla kan ge sin del till skapandet av välfärd men också hur vi kan skapa en ökad produktionstillväxt. Det tredje som jag sade till finansministern var: Lägg samarbetet med antipartierna åt sidan, därför att Sverige nu behöver en andra reformvåg. Jag tycker att det var bra att Bosse Ringholm skröt över de reformer som genomfördes under 90-talet under borgerlig ledning. Men ta då också ledning av detta. Nu behöver vi nämligen reformer inom arbetsmarknaden som öppnar upp för större flexibilitet, som tar vara på allt vad privat arbetsförmedling kan innebära, som öppnar upp för företagande inom sjukvård och utbildning, så att dessa verksamheter blir dynamiska delar i ett växande kunskapssamhälle. Starta en reformering av socialförsäkringssystemet i pensionsreformens efterspår, så att vi kan få samma trygghet och stabilitet både för enskilda människor och för samhället. Och sänk skatterna, och börja med det nu. Jag tycker att det är lustigt att se hur en allt större del av världens bedömare ser det stora hoppet i de amerikanska skattesänkningarna. Låt oss se till att nu sänka skatter i Sverige så att vi kan hoppas på en bättre dynamik, inte som en restpost utan som en aktiv och offensiv politik. Detta måste göras i vårpropositionen.

Fru talman! Det här debatten har begärts på grund av oro för att ekonomin ska gå sämre. Vi kan nog vara eniga om att vi ska ha en hög beredskap för att kunna vidta motåtgärder om det skulle bli så. Och kanske bör vi i höst sänka sparmålet om det inte vänder. Vi kan behöva ta upp den här frågan redan i vårbudgeten, och förhandlingarna är nu på väg in i ett avgörande skede. Jag ska nämna några saker som vi i Vänstern driver särskilt hårt. Kommuner och landsting ska ges ökat finansiellt svängrum så att skolan, vården och omsorgen får råd att rekrytera mer personal och förbättra arbetsmiljön för att få ned den alarmerande höga sjukfrånvaron och höja lönerna. Kvinnor tjänar i dag genomsnittligt 4 000 kr mindre i månaden än männen. Om lönerna höjs inom de kvinnodominerade yrkena med i genomsnitt 1 000 kr i månaden utöver det som förhandlas fram i nu pågående avtalsrörelse så blir totalkostnaden ungefär 10 miljarder kronor. Det är också nödvändigt att höja a-kassan. Det gäller permanenta höjningar av både tak och golv, så att också arbetslösa får del av de höjda realinkomster som finansministern talade om här nyss. Våra förslag på det området kostar netto ungefär 4-5 miljarder kronor. Har vi nu råd med detta? Ja, när om inte nu? Det beräknade sparöverskottet i den offentliga sektorn ligger nu på uppåt nivån 300 miljarder under de närmaste fyra åren, motsvarande drygt 30 000 kr per invånare. Drygt hälften av detta går åt för att amortera på våra skulder. Det måste väl ändå räcka Gunnar Hökmark, som vill att vi ska bryta samarbetet? Bo Lundgren sade i december 1998 att ni moderater hade en politik som skulle nå målet att bruttoskulden skulle vara 60 % av BNP år 2002, alltså nästa år. Vi passerade denna moderata drömgräns redan förra året i samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och nettoskulden blir i år negativ, dvs. att vi får en offentlig nettoförmögenhet. Kan inte möjligen Gunnar Hökmark kosta på sig lite beröm, ett par ord av erkänsla? Det viktigaste för att långsiktigt klara sunda offentliga finanser är en hög nivå på sysselsättningen. Glädjande nog kan vi nu hoppas på att klara målet att 80 % ska vara sysselsatta år 2004. LO har föreslagit att vi höjer ribban till 85 % utan att precisera årtal. Kanske ska vi pröva det mångomtalade året 2010, dvs. ytterligare sex år framåt. Det blir svårt, men det är nödvändigt. Vi har inte råd med ett bakslag nu. Fortsatt uppgång för sysselsättningen måste sättas som överordnat mål. Det handlar också om förtroende för politiken. Om vi alla nu ägnar oss åt dystra profetior finns en risk att de blir självuppfyllande, att svenska folket inte vågar investera i framtiden. Jag tycker kanske att de borgerliga partierna har ett särskilt ansvar att lugna alla som nu mer eller mindre frivilligt blivit aktieägare. Det var ju ni som övertalade en motvillig socialdemokrati att acceptera det nya pensionsvalet. Var är nu alla dessa profeter som talade om lyckan att få välja och om aktier som den bästa sparformen? Men jag hyser ingen skadeglädje. Däremot förväntar jag mig några nya idéer. Ska man städa, sade Karin Pilsäter, så måste man lära sig hur verkligheten ser ut. Och det kan jag ju hålla med om. Men den borgerliga politiken är ju bara ett plagiat av alla dessa högerekonomers idéer som de har hämtat från OECD och EU. Kan det verkligen vara så att man vet bättre hur dammet fördelar sig här i Sverige om man sitter nere i Paris eller Bryssel, Karin Pilsäter? Det kan jag inte tro. Eller anser ni att EMU-medlemskapet ska klara den här skivan? Lars Leijonborg att det kommande utanförskapet skulle skada vårt land. Låt oss anta att han hade övertygat oss då och fått med oss i EMU. Hur hade läget då varit? Vi hade fått en svagare valuta under toppen av högkonjunkturen och starkare valuta då konjunkturen började vika. En knytning till euron hade förstärkt obalanserna ungefär som 1991 och 1992. Att vi står utanför EMU ökar handlingsutrymmet. Ännu bättre skulle det vara om riksdagen åter tog makten över Riksbanken så att penning och finanspolitiken kunde samordnas med sikte på ökad sysselsättning. Jag vill uppmana Riksbankens ledning: Fullfölj er nya öppna stil, erkänn att Villy Bergström hade rätt i december när han motsatte sig räntehöjningen, sänk räntan i nästa vecka! Inflationen är extremt låg, och det finns stora outnyttjade arbetskraftsreserver inte minst i skogslänen och i några av storstädernas ytterområden. Många skulle gärna gå upp i heltid, och många skulle låta sig rekryteras om våra löner höjdes och stressen minskade. En stark fördelningspolitik är också bra för jobben. Rättvisan är produktiv. Vänsterpolitik och samarbetet, Gunnar Hökmark, mellan Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är bäst både för löntagare och för flitiga företagare. De lata kapitalisterna må sura, men det kan vi bjuda på.

Fru talman! Den här debatten har begärts med anledning av, som det heter, en särskild händelse. Denna särskilda händelse är att den korta lyckliga tid då Sverige haft en ekonomisk utveckling som varit lika bra som genomsnittet av OECD-ländernas nu av allt att döma är över. Den här lyckliga parentesen innebar att eftersläpningen, som vi haft ända sedan 70-talet och som bekräftades av de siffror som finansministern själv gav här, överfylldes under en kort tid och utvecklingen bakåt hejdades. Men den grundläggande svaga tillväxten, den som Bosse Ringholm kallar normalläge, har funnits i ungefär 30 år. Vådan av detta kan vem som helst i dag se med egna ögon. Gå ut i ett svenskt äldreboende, gå ut på ett svenskt sjukhus, besök den svenska skolan, titta på nedrustningen av det svenska rättsväsendet. Ändå tar vi ut världens högsta skatter. Det här är ett faktum. Det kallar Bosse Ringholm för normalläge. Det allvarliga, fru talman, är inte att konjunkturen viker av just nu, det allvarliga är att vi har just segat oss upp till genomsnittet av OECD-länderna, och nu bär det utför. Ovanpå detta kommer någonting som väldigt få tycks vara medvetna om, allra minst Johan Lönnroth. Det är att de svenska statsfinanserna befinner sig i ett mycket svagt läge. De offentliga finanserna talar Bosse Ringholm om. Det skulle vara intressant att höra, Johan Lönnroth, hur vi ska ha tillgång till de pengar som finns i pensionssystemet. Hur har Bosse Ringholm tänkt sig att vi ska möta en amerikansk konjunkturnedgång med starka offentliga finanser när hela överskottet ligger i pensionssystemet? Sanningen, fru talman, är att statens löpande finanser i dag går back. Om vi räknar bort engångseffekter, utförsäljning av Teliaaktier, överföring av hundratals miljarder från AP-fonderna, den senaste injektionen med 20 miljarder kronor från Riksbanken, går det back i de offentliga affärerna, trots att vi har dessa oerhört höga skattesatser. Är inte Bosse Ringholm oroad över att staten har så svaga finanser när nu konjunkturen viker? Det allvarliga är också att socialdemokraterna och deras stödpartier bygger hela sin politik på att den här högkonjunkturen ska fortsätta. Vi kristdemokrater däremot har, alltsedan de företagarfientliga återställarna av våra reformer, föreslagit åtgärder som långsiktigt skulle kunna skapa en bättre välfärdsutveckling. Men regeringen har slagit dövörat till olika larmklockor både på kort och på lång sikt. Vi har en mycket allvarlig demografisk utveckling framför oss. I dag går det 3,3 personer i förvärvsaktiv ålder per pensionär. Om 35 år kommer det att finnas 1,8 personer i förvärvsaktiv ålder per pensionär samtidigt som äldrevårdskostnaderna enligt Långtidsutredningen kommer att öka med 60 %. Här lutar man sig bakåt mot en högkonjunktur som har överfyllts genom att det har strömmat in jättemycket pengar i de offentliga finanserna tack vare det höga skatteläget. Det har på något sätt fått överskyla behovet av de långsiktiga reformer som både Gunnar Hökmark och Karin Pilsäter har talat om. Hur kan man ta så lätt på t.ex. att vår snart unika förmögenhetsskatt fortsätter att driva kapitalet ur Sverige? Hur kan man ta så lätt på att dubbelbeskattningen av svenskt risksparande gör att vi i snabb takt blir av med svenska företag, att vi får ett utländskt ägande? Svenska experter straffbeskattas medan vi ger gräddfil åt utländska experter. Det här en politik som är oansvarig. Det är strutspolitik för både unga och gamla i vårt land. Vi ser i dag t.ex. att den svenska kronan noterar sin absolut lägsta nivå någonsin mot USA-dollarn, trots den avmattning som nu sker i den amerikanska ekonomin. Konjunkturinstitutet reviderar ned sina prognoser. Varslen har ökat med 60 % på ett år, industrins orderingång viker snabbt samtidigt som sjukskrivningskostnaderna fortsätter att öka dramatiskt och arbetslösheten är högre nu än när vi tidigare har gått in i konjunkturavmattningar. Statens finanser är, som jag sade, betydligt sämre än vad de flesta tror. Vi talar om de offentliga finanserna. Det gör både Ringholm och Lönnroth. Men statens finanser är betydligt svagare än de flesta tror. Fru talman! Det som behöver göras - det är inte bara vi i den borgerliga oppositionen som anser det, utan det anser EU-kommissionen, OECD, IMF och Världsbanken - för att rätta till de långsiktiga strukturproblem som har gjort att vi har halkat ut trots de mycket höga skatter som vi tar ut i vårt land är att lönebildningen och arbetsmarknadens funktionssätt måste reformeras. Skattesystemet måste mera premiera arbete, företagande och sparande. Sedan 1995 har olika socialdemokratiska regeringar vid, tror jag, 14 tillfällen sagt att de här reformerna kommer i nästa proposition. Det ska bli spännande att se den 17 april när vårpropositionen kommer om regeringen har några skarpa förslag. Vi kristdemokrater har tillsammans med de övriga borgerliga partierna i vårt alternativ redan i höstas med förslag till inriktningen av en ekonomiska politiken visat på en annan utveckling för Sverige. Sverige behöver en ny regering.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Det är slut med de riktigt goda åren i svensk ekonomi. Olika konjunkturbedömare spår nu att det kommer en tid med betydligt lägre tillväxttakt än vad vi upplevt de senaste åren. Regeringen har talat om att det går bra för Sverige, och det tycker vi är roligt. Centerpartiet har varit med och lagt en grund för åren av högkonjunktur genom det tuffa saneringsarbetet. Men ändå har många människor svårt att känna igen den här framgången i sin egen vardag. Mitt framför våra ögon håller Sverige på att klyvas, socialt och regionalt. Nu ser det ut som att lågkonjunkturen är på väg långt innan de här människorna över huvud taget har hunnit märka att det går bra för Sverige. Vad betyder det egentligen för vanliga människor att ekonomin inte växer så kraftigt? Ja, ett exempel är att varslen i Sverige har fördubblats sedan de första månaderna i år jämfört med för ett år sedan. I Östergötland började man med att säga att Ericsson skulle säga upp 200, sedan 500, sedan 1 000 och i går var siffran uppe på 1 400 personer. Det är klart att det känns för vanliga människor. Avmattningen syns också tydligt genom att hushållen nu inte köper så mycket. De håller hårdare i plånböckerna. Detaljhandelns omsättning visar för första gången på fyra år negativa siffror. Det vänder nedåt även där. Fru talman! Hur väl står vi då rustade inför den här avmattningen eller den kommande lågkonjunkturen? Tyvärr ser det inte så bra ut på många håll. Vissa makroekonomiska fundamenta är bra. Det är möjligt att det inger en falsk trygghet. Men på den andra sidan finns de vanliga människornas vardag. Det måste vi kunna diskutera både prestigelöst och seriöst i den här kammaren. Sanningen om arbetslösheten är att den totala arbetslösheten är dubbelt så hög nu som den var när vi gick in i den förra lågkonjunkturen. Vi har rekordmånga långtidssjuka i landet. Kostnaden nästa år kommer enligt prognos från TCO att bli 100 miljarder. Hur mycket är det? På utgiftssidan i statsbudgeten kan vi använda 700 miljarder på ett år. Då ser ni betydelsen av dessa siffror. Vem gäller det? Det är var åttonde person i arbetsför ålder som antingen är sjukskriven eller förtidspensionerad. Av dem är det flest kvinnor, och de kommer mest från låglöneyrken i den offentliga sektorn. I går kväll var vi några som träffade representanter för kommunerna, de som har det direkta ansvaret för vård, skola och omsorg. 40 % av kommunerna kommer att gå back. Förra året var det bara två av landstingen som visade plus när man räknade ihop resultatet. Både kommuner och landsting har sparat med osthyvelsmetoden i många år. De har sparat så mycket att det på sina håll bara återstår skalken av det som var en god kvalitet i skola, vård och omsorg. Det är vi vanliga människor som behöver stabila kommuner och stabila landsting. Det gäller särskilt när vi går in i en lågkonjunktur. Ett annat faktum är att medelskattekraften i kommuner skiljer mellan 75 % och 180 % i det här landet. Fundera en stund över hur den regionala klyvningen - från 75 % till 180 % av medelskattekraften - ska slå när vi går in i en lågkonjunktur. Det är alltid de vanliga människorna som drabbas hårdast när det blir så. Vad behöver då göras? Det är ganska många saker. En del har redan nämnts. Konjunkturinstitutets chef har påpekat att det behövs skattesänkningar för att vi ska kunna dämpa nedgången. Centerpartiets inriktning är att det behövs ett sänkt skattetryck. Men vi kommer inte, och jag vill upprepa det, att medverka till skattesänkningar som gör att vi tappar balansen i våra gemensamma finanser. Vi ska inte behöva uppleva ett nytt 90-talet på det viset. Vi vill att skattesänkningarna ska inriktas på tre områden. Sänk fastighetsskatten, sänk arbetsgivaravgifter för främst småföretagen och sänk inkomstskatten för människor med låga och normala inkomstlägen. Varför har vi de förslagen? Jo, därför att det ger människor och företag mer i plånboken efter skatt. Deras köpkraft ökar. Det ger en positiv effekt i precis rätt tid för att låta konjunkturen i Sverige mjuklanda. Varför vill vi ha en inkomstskattereform med stark låginkomstprofil? Jo, därför att det ger enskilda människor möjlighet att ta sig ur de fattigdomsfällor som finns i dag. Marginalskatteeffekterna drabbar låginkomsttagare mycket hårdare än höginkomsttagare. Det ger dem mer självbestämmande i vardagen och mer livskvalitet. Regeringen har tyvärr inga förslag i den riktningen. Vi måste reformera skattesystemen och trygghetssystemen samordnat så att inte fattigdomsfällorna slår igen om människor. Vårt inkomstskatteförslag tillsammans med en höjning av t.ex. grundnivån i föräldraförsäkringen från 60 kr till 200 kr om dagen lyfter stora grupper upp ur fattigdomsfällorna och gör att de inte drabbas av lågkonjunktur på det vis som de annars skulle göra. Fru talman! Över hela världen duggar det tätt med oroande tecken på kommande lågkonjunktur. Vidden och bredden är svår att sia om. Kanske blir det en mjuklandning, kanske blir det en hårdlandning. Hela världen håller andan vid tanken på vad en äldre man i ett badkar i USA på morgnarna funderar över när han tänker på räntenivåerna. Det verkar som att regeringen också sitter stilla och tänker när det behövs strukturreformer och skattesänkningar. Det är alltid de vanliga människor som slår sig hårdast när en högkonjunktur står på näsan och landar i en lågkonjunktur. Låt oss hindra detta medan vi kan.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att fundera över de borgerliga partiernas åsikter. Ibland känns det som att de borgerliga partierna har allergi mot sunda statsfinanser och att man från de borgerliga partiernas sida inte kan se en budget i balans utan att vilja genomföra stora radikala skattesänkningar. De vill sätta sprätt på pengarna genom skattesänkningar. Samtidigt säger de sig vilja värna vård, omsorg och skola. De skattesänkningar de talar om riskerar en budget i balans. En budget i balans är ännu viktigare om vi nu går in i en tid av avmattning av konjunkturen. Dessa skattesänkningar riskerar också vården, omsorgen och skolan. Samtidigt tar de borgerliga partierna sig hög ton och varnar Socialdemokraterna för att samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag tycker att det är lite komiskt. Vi har en handläggare på Migrationsverket som varnar unga svenska kvinnor för arabiska män. Sedan har vi Moderaternas partiledare Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Om moderaterna nu vill varna Socialdemokraterna kanske de själva vill samarbeta med Socialdemokraterna. Jag tycker inte att de har den åsikten. De säger till Socialdemokraterna: Miljöpartiet och Vänsterpartiet står för utgiftsökningar. Under den kris vi hade under 90-talet gjordes stora besparingar. Det var besparingar som främst drabbade barnen och barnfamiljerna. Nu har vi gjort satsningar på barnfamiljer och en bättre miljö. Är det satsningar vi ska slänga bort? Enligt moderaternas politik är de satsningarna något negativt. De ska ju göra stora skattesänkningar, men de talar om stora utgiftsökningar. Jag tycker att man lite grann glömmer bort att från 1993 till i dag har de offentliga utgifterna som andel av BNP faktiskt minskat. Statsbudgeten har från år 1999 till år 2000 ökat med 1,5 %. Jag ser inte de radikala utgiftsökningar som moderaterna och andra varnar för. Däremot ser jag viktiga satsningar gjorda på ett ansvarsfullt sätt utan att riskera ekonomin. Vi ser till att satsa på de grupper som behöver det. Vissa här hoppas alltid på de dynamiska effekterna som ska komma om man radikalt sänker skatterna. Det ser åtminstone vi som oansvarigt. Vad är då tillväxt? En tillväxt är inte uthållig när vi ser fler utslitna människor, en ökad miljöförstöring och djur som transporteras kors och tvärs i Europa. Är det en uthållig tillväxt? Vi måste alltmer diskutera tillväxtens innehåll. Vi i Miljöpartiet vill ändra samhället efter framtidens krav. Det ska vara miljövänligt, resurssnålt, öppet och rättvist. Vi vill ha en tillväxt som inte ökar användningen av naturresurser och inte ökar miljöförstöringen. Det ska vara en tillväxt som skapar teknikutveckling, är miljövänlig och använder resurssnål teknik. Vi vill se ett öppet samhälle där människor kan bosätta sig var de vill och där människor är fria och inte blir diskriminerade. Vi vill ha ett rättvist samhälle där vi lyfter alla människor i samhället. Det gäller speciellt dem som har det allra sämst. Tillväxten ska fördelas så att de som har det sämst får det bättre, inte så att några få som har det bra får det allt bättre. Det är oftast det som är moderaternas tillväxt. Om vi ändrar samhället och satsar både socialt och ekologiskt skapar vi förutsättningar för en god ekonomi för framtida generationer. Vi har tagit några steg i den riktningen i det samarbete vi har mellan Då handlar det inte bara om en diskussion om tillväxtsiffran eller börsnivån nästa år. Globalt sett är vi i Sverige överklass. Det vi kallar konjunkturavmattning här i riksdagen i dag ligger långt över den nivå som de allra flesta länder drömmer om att befinna sig på. De ekonomiska klyftorna i världen ökar, och tyvärr ökar också klyftorna här i Därför vill vi i Miljöpartiet göra stora satsningar i nästa budget för dem som är mest socialt utsatta. Vi fokuserar på att man ska höja golven i föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, ge ökat stöd till hemlösa, barn till missbrukare, psykiskt sjuka, kriminella eller traumatiserade flyktingar. Det är grupper som verkligen behöver satsningar. Vi vill också ha åtgärder för att motverka rasism och diskriminering. Dessutom vill vi ta ett globalt ansvar och höja biståndet. Men vi ska göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska också göra stora satsningar på en ny utveckling, en grön omställning. Vi måste satsa på miljön. Miljön är vår framtid. Utan en god miljöutveckling och minskad miljöförstöring kommer vi inte att få en ökad tillväxt i framtiden.

Fru talman! Den här debatten har tillkommit därför att vi har sett en amerikansk konjunkturavmattning, och den kommer naturligtvis också att speglas i den europeiska situationen efter hand. Men när jag lyssnar till de borgerliga företrädarna tycker jag att jag hör samma argument som jag hörde i höstas när vi diskuterade budgetpropositionen och förra våren när vi diskuterade vårpropositionen. Även om det naturligtvis finns skäl till en debatt mot bakgrund av den amerikanska konjunkturavmattningen, är det lite trist att behöva höra att de borgerliga argumenten uppenbarligen är desamma. Nu säger Karin Pilsäter, precis som hon har sagt många gånger förr, att Sverige är speciellt konjunkturkänsligt just nu. Var Sverige mindre konjunkturkänsligt när den borgerliga regeringen i början på 90 talet hade 70 % av bruttonationalprodukten för offentliga utgifter, Karin Pilsäter? Nu har vi 55 %. Var Sverige mindre konjunkturkänsligt i början på 90 talet när vi hade ett växande underskott i statens ekonomi och i vår offentliga ekonomi? I dag har vi ett överskott i statens ekonomi och i den offentliga ekonomin på mellan 3 % och 4 %. I dag har vi en statsskuld som minskar, och inte ökar som i början på 90-talet. Jag tror att det är ganska tydligt vad svaret är på de frågorna, Karin Pilsäter. Nu är Karin Pilsäter i färd med att vårstäda, och hon tar inte bara fram dammtrasan, utan hon tar också fram röjsågen när hon städar. Frågan är då om hon ska kapa de arbetslösas ersättningar tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna pläderar för i olika sammanhang? Om hon nu inte nöjer sig med röjsågen utan tar fram dammsugaren också, ska hon då dammsuga bort en del av det som hon sade var onödigt, t.ex. bredbandssatsningen som hon inte vill ha? Ska hon i dessa dagar, när vi står inför ett toppmöte i EU i Sverige och välkomnar nya länder i EU-kretsen, dammsuga bort Östersjöbiståndet? Det handlar om stödet till vår närmaste omvärld som vi vill integrera i Europakretsen för att skapa ett Europa för både det gamla Öst och Centraleuropa och den del som i dag tillhör Europeiska unionen. Jag tycker att Karin Pilsäter själv sammanfattar sin ståndpunkt ganska väl när hon, efter att ha kapat, röjsågat och dammsugit, säger att nu ska vi sälja ut Sverige mer eller mindre. Det brukar man höra från Moderaterna, och jag tyckte att det var anmärkningsvärt att Karin Pilsäter hade lagt sig till med i stort sett hela det moderata synsättet. Vad är då alternativet till den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska politik som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fört fram och fått kammarens bifall till de senaste åren? Jo, det är en borgerlig politik med en stark moderat dominans. Där talar man om att man ska ha strukturreformer. Vad menar man med strukturreformer från borgerligt håll? Jo, det är att försämra arbetsrätten. Moderaterna föreslår att man ska införa en ny trafikförsäkring med en höjd premie på 600 kr per år och fordon. Det är att dra ned arbetsmarknadspolitiken så att 50 000-60 000 människor blir utan utbildning eller arbetsmöjligheter. Det är att införa ytterligare en karensdag för de sjuka. Det är att höja avgiften till a-kassan med 2 000 kr per år. Det är borgerliga strukturreformer. Det är att minska resurserna till vården och skolan. Vi har ökat resurserna till vården och skolan som ett resultat av en god ekonomisk politik. Nu vill t.ex. Moderaterna ha strukturreformer och försämra för kommuner och landsting att kunna bedriva bra skola och bra vårdverksamhet. Man vill försämra genom att göra läkemedel mycket dyrare för de sjuka. Man vill höja högkostnadsskyddet från 1 800 kr till bortåt 5 000 kr. Man vill dra ned när det gäller förtidspensionärerna. Det innebär att 40 000 förtidspensionärer inte skulle få sin försörjning tryggad. Det är borgerliga strukturreformer. Mot det står en ansvarsfull ekonomisk politik som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har drivit under senare år.

Fru talman! När jag hör Bosse Ringholm prata om konjunkturkänslighet är det inte utan att jag undrar om han över huvud taget vet vad begreppet innebär. Det var så för tio år sedan, 1990, att vi hade ett överskott. Sedan gick konjunkturen ned. Allan Larsson såg ljuset i tunneln. Han lät då ungefär som Bosse Ringholm låter nu. Men när det går ned, går det ned väldigt mycket. När det sedan går upp, går det upp väldigt mycket. Alla bedömningar är entydiga på det sättet att känsligheten fortfarande är lika stor. Jag har aldrig påstått att den inte var stor förut. Sedan pratar Bosse Ringholm om att vi på något sätt skulle vara ovilliga att öppna Europa. Det är precis tvärtom. Vi säger att man ska avreglera jordbrukspolitiken. Det är en nödvändig förutsättning för att de forna kommunistdiktaturerna ska kunna bli med i Europasamarbetet på ett vettigt och bra sätt. Men Riksdagens revisorers och alla andras utvärderingar av Östersjömiljarden visar ju att det är pengar i sjön. Bosse Ringholm säger att den särskilda händelsen är att den amerikanska ekonomin har gått in i en konjunkturavmattning. Man undrar om alla rapporter om läget i Sverige inte har gett någon repa i fasaden här. Det är ju detta det handlar om. Vi har hela tiden sagt att detta kommer att inträffa. Då har vi blivit kallade dysterkvistar, och nu när det inträffar får det tydligen ingen som helst inverkan på regeringens syn på hur man ska bedriva den ekonomiska politiken. Det är oroande. Dessutom är ju splittringen total i majoriteten. De reformer som är gjorda förtalas. Det som Bosse Ringholm säger har varit så bra förtalas av I grunden handlar det om att vi måste rusta Sverige för uthållig tillväxt. De välståndsbildande krafterna måste vårdas. Välstånd måste skapas först innan det kan fördelas. Johan Lönnroth sade att förhandlingarna mellan er nu är inne i ett avgörande skede. Han pratade om hur dammet sprids. Jag hörde ju vem det är som går och sprider ut dammet. Vi ska sänka sparmålen, dvs. göra av med mer pengar än vi har. Det talas om finansiellt svängrum, dvs. underskott, och att vi ska höja utgifterna. Och detta ska betalas med mina pensionspengar. Jag tycker att det är upprörande. Statsråden reser land och rike runt och lovar ut nya miljarder. Man har en känsla av de på något sätt har missuppfattat vad Göran Person talade om när han sade att efter sju magra kommer sju feta. Det handlar inte om statsråden. Framför oss ligger i stället ett skifte, som Mats Odell påpekade. Fler kommer att gå i pension, och färre finns i arbetsför ålder. Det är mycket viktigt att vi redan nu gör någonting åt det. Vi måste få in fler på arbetsmarknaden och ha färre sjukskrivna. Då behöver människor få ett nytt arbetsliv. Vi behöver makt över vår arbetstid - en arbetstidsreform som gör att människor får bestämma mer själva. Vi behöver makt över vår kompetensutveckling - ett individuellt kompetenskonto. Vi behöver avreglera vården och skolan. Om någon annan verksamhet som inte drevs av politiker hade sådana katastrofala följder för personalen skulle den omedelbart bli förbjuden. Det är kvinnor som jobbar inom den offentliga sektorn som har usla löner, kassa arbetsvillkor och ingenting att säga till om. Detta måste vi ändra på. Vi måste se till att de som står utanför arbetsmarknaden kan komma in. Privatisera arbetsförmedlingen och ge makten till de som ska in på arbetsmarknaden! Er politik när det gäller arbetsmarknaden och för att få folk i jobb handlar om fortsatt utslagning och arbetstidsförkortning. Jag tror att det riskerar att bli på det viset, och jag vill undvika det. Det gamla talesättet att aldrig har så många haft så få att tacka, kommer att få en alldeles ny innebörd. Vad vi behöver göra nu är att lägga om den ekonomiska politiken - men inte på grund av rapporterna. Vi har hela tiden vetat att det här kommer. Vi behöver lägga om politiken så att vi rustar Sverige och rustar ekonomin så att människor inte kommer att drabbas så hårt som kommer att ske när er ekonomiska politik havererar.

Fru talman! Jag varnade finansministern för att talet om böckling skulle kunna leda till att den fastnade i halsen på honom, med tanke på det enkla faktum att vi i dag har den största arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur och att den faktiska andelen sysselsatta i arbete inte ökat med en promille på tre år. Det här är det som är avgörande för den svenska ekonomins förmåga att inte bara producera utan också skapa välfärd och trygghet hos människan. Kammaren kan notera att böcklingen verkade fastna i halsen på honom. Det var nämligen ingen här som kunde höra Bosse Ringholm kommentera detta rätt centrala faktum att vi har högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur och att den faktiska andelen sysselsatta i arbete trots högkonjunkturen inte har ökat med en promille. Det är ju ett misslyckande. Att konjunkturen har gett dragkraft är en sak. Men politiken har inte kunnat förändra någonting. Jag såg att Bosse Ringholm blev intervjuad i Dagens Industri. Där säger han att det är bra att vi nu får en lägre tillväxt. Annars hade vi suttit där med växande inflation, överhettningsproblem, brist på arbetskraft, löneglidning och inflation. Ja, så kan man säga. I valet mellan strukturreformer eller en lägre tillväxt väljer Bosse Ringholm en lägre tillväxt. Det naturliga vore att ni reformerade så att Sverige kan tåla en långsiktigt bättre tillväxt. Det vore det rimliga av hänsyn till alla de människor som behöver jobb, som behöver välfärd, som behöver trygghet. Men, fru talman, ett besked har den här debatten gett i dag. Medan de borgerliga har en tydlig och gemensam agenda för reformer och för att förändra Sveriges tillväxtkraft lever regeringen på hoppet att konjunkturen inte ska bli så farlig, utan att den ska bli så bra som möjligt. Men det är hoppet. Det är ingen politik som en ansvarsfull regering kan leva på.

Fru talman! Mats Odell, är det så att statsfinanserna blir starkare med era skattesänkningar? Jag har svårt att tro det. Karin Pilsäter är rädd att jag ska ta ifrån henne pensionspengarna och använda till statsutgifter. Det är faktiskt era egna vänner i EU som hävdar att man ska bedöma hela den offentliga sektorns finanser, t.ex. när det gäller bruttoskulden, när man ska bedöma vad man har råd med och inte råd med. Det är en sak att vi här i Sverige väljer att fördela olika delar av den offentliga sektorn mellan staten och socialförsäkringar, och kommuner och landsting. Man håller för övrigt nu på att arbeta om måtten på skatteuttag och utgiftsuttag med hänsyn till att man ska ta med hela den offentliga sektorn. Vi här i Sverige klarar en högre andel i förvärvsarbete och samtidigt en högre andel skatt, jämfört med t.ex. länder av den typ som styrs av kristdemokrater. Kanske er partivän Berlusconi snart kommer att ta över i Italien. Den stora skillnaden är att i t.ex. Danmark och Sverige är kvinnor ute på arbetsmarknaden i betydligt större utsträckning, och det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det finansierar så att säga sig självt. Jag vill inte skönmåla på något sätt. Vi har stora kvarvarande problem när det gäller jämställdhet, miljö och annat. Men jag vill ändå påstå, Karin Pilsäter, att i konsten att städa är jag sämre än min fru, men jag tror att jag är bättre än genomsnittet när det gäller män i södra Europa, män i länder där man driver en politik av den typ som ni borgare vill ha. Jag tror också att s, v och mp städar betydligt bättre än det borgerliga alternativet.

Fru talman! Jag är lite förvånad över att landets finansminister icke med ett ord kommenterar uppgifterna att statens finanser redan under det kommande budgetåret kommer att gå back. Stämmer det? Det står i alla fall i budgetpropositionen från i höstas att statens finansiella sparande går back med 0,9 % av bruttonationalprodukten 2002 och med 1,1 %, ca 20 miljarder, 2003. Är det helt fel? Har jag fel här? Johan Lönnroth ska göra väldigt mycket med statens starka finanser, och även finansministern. Det vore intressant att få en liten kommentar omkring detta. Sedan är finansministern snabb att avfärda strukturella reformer. Han skåpar ut det som föreslås av oppositionen. Han tycker att det är trist att höra samma argument år från år. De förslag som här liksom bara avfärdas är han själv med och rekommenderar, i sin egenskap av ordförande i Ekofinrådet, till resten av Europa. Jag tycker att man måste bestämma sig. Är det så att den borgerliga oppositionen, EU-kommissionen, OECD, IMF, Världsbanken och andra har fel i sina rekommendationer om vad Sverige borde göra för att komma till rätta med den långsiktigt mycket svaga tillväxten? Det är klart att det kan vara jobbigt att svälja ett piller eller att läggas på operationsbordet. Det kan göra ont. Men det är bättre än att till slut hamna på obduktionsbordet. Man måste göra någonting för att rätta till det som uppenbart är så fel. Johan Lönnroth säger om rekommendationerna att man i Bryssel och Paris inte vet hur vi ska städa i Sverige. Men, Johan Lönnroth, det torde väl ändå vara så att grundläggande ekonomiska lagar överlever en resa mellan Stockholm och Bryssel, eller från

Fru talman! Det handlar om amerikansk konjunkturavmattning, säger finansministern lite raljant. Men i dag är en tredjedel av de anställda på Eriksson i Linköping sjukskrivna därför att de inte orkar med situationen att 1 400 varslas på deras jobb. För mig handlar i stället den här debatten om hur vi använder de resultat som saneringsarbetet och högkonjunkturen har gett. Det handlar om hur vi skapar en långsiktigt uthållig och hållbar ekonomi, miljömässigt, globalt och socialt. Det handlar inte om att sprätta i väg pengar, som Yvonne Ruwaida sade. Det handlar om att ge människor chanser att lyfta ur fattigdomsfällorna. Varför ska unga människor och föräldrar i Sverige med låg inkomst eller som studerar ha de högsta skattenivåerna i Europa och samtidigt bara 60 kr om dagen i föräldraersättning, 1 800 kr i månaden? Är det ansvarsfull socialdemokratisk politik? Var åttonde person i arbetsför ålder är sjukskriven eller förtidspensionerad och samtidigt är det bara var tionde av de långtidssjukskrivna som har fått någon början till hjälp till rehabilitering efter ett år. Är det ansvarsfull socialdemokratisk politik? 75 % och 180 %. Är det ansvarsfull socialdemokratisk politik? Vi måste använda det som vi har av stabilitet för att se till att få bort de sociala och regionala klyftorna, nu när det i Sverige behövs en ekonomisk politik som kan bygga broar över en kommande svacka och lågkonjunktur. I stället ägnar sig regeringen åt nycentralism och lappande på gamla system. Det drabbar dem som har det svårast - det är alltid de som slår sig hårdast i en lågkonjunktur. Vi behöver i stället åtgärder för att hindra detta medan vi kan göra det.

Fru talman! Som Mats Odell tidigare tog upp ökar sjukvårdskostnaderna i Sverige, och vi har många långtidssjukskrivna. Vi borde fråga oss vad det beror på. En bakgrund till att fler människor i Sverige i dag blir utslitna och sjukskrivna är att vi har haft en hög tillväxt och har 40 timmars arbetsvecka. En av de viktigaste reformerna för en uthållig tillväxt, en tillväxt som ger livskvalitet för människor och som inte leder till att människor blir utslitna, är faktiskt att genomföra en arbetstidsförkortning inklusive t.ex. att ge arbetstagare möjlighet att ta ett friår. Detta ger också möjligheter för människor att jobba längre upp i åldrarna. När man väl arbetar blir man mer effektiv. Detta kommer att skapa en uthållig tillväxt i Sverige. Centerpartiet talade om golvet i föräldraförsäkringen. Vi vill höja detta, vilket jag tog upp i mitt förra anförande. Centern vet att vi vill göra det. Förmodligen kommer vi till skott på den punkten i budgetförhandlingen. Det finns fortfarande socialt utsatta människor, och vi har en hel del att göra på den fronten, men det går inte att åstadkomma någonting om man samtidigt vill genomföra radikala skattesänkningar som innebär att vi riskerar att behöva spara på föräldraförsäkringen, vården, omsorgen och skolan. De dramatiska skattesänkningar som majoriteten av de borgerliga partierna är ute efter är ett hot mot sunda statsfinanser och mot den välfärd som vi försöker upprätthålla i Sverige. Denna välfärd är en grundförutsättning för en uthållig tillväxt. En uthållig tillväxt, Karin Pilsäter, är en miljövänlig, resurssnål och rättvis tillväxt som baserar sig på sunda statsfinanser, inte på radikala skattesänkningar.

Fru talman! Lena Ek har naturligtvis rätt i att den här debatten förs mot bakgrund av att den amerikanska ekonomin, som i många år har ökat med 4-5 %, nu förutspås få en ökning om bara knappt 2 %. Detta påverkar Sverige. På motsvarande sätt har vi naturligtvis haft nytta av den internationella högkonjunkturen under de senaste åren. Men det är inte så enkelt som Gunnar Hökmark och Karin Pilsäter har försökt göra gällande, att det bara är den internationella konjunkturen som har skapat goda ekonomiska villkor i Sverige under ett antal år. Om det vore så enkelt skulle Sverige inte ha haft en betydligt bättre position än exempelvis genomsnittet inom EU har. Sverige har haft en snabbare tillväxt än andra EU-länder. Det hänger naturligtvis ihop med att vi också har fört en framgångsrik ekonomisk politik. Sverige har ett offentligt finansiellt sparande som förra året uppgick till ungefär 4 %, vilket kan jämföras med ett EU-genomsnitt om ca 1 %. Det är också ett resultat av en ekonomisk politik. Det är inte den internationella konjunkturen som har fött detta. Vi har tillsammans med Storbritannien en inflation som uppgår till lite drygt 1 %, att jämföra med ett EU-genomsnitt om nästan det dubbla. Också det är ett resultat av en ekonomisk politik. Vi har en arbetslöshet som är bara hälften så hög som EU:s. Även det är ett resultat av en ekonomisk politik. Jag tycker att vi i dessa dagar när vi jobbar mycket med EU-frågor och har EU:s toppmöte framför oss kan ägna lite uppmärksamhet åt tidskriften Från Riksdag & Departement, som jag antar att många ledamöter i kammaren läser. Den redovisar i det senaste numret en genomgång där det konstateras att bland de indikatorer som tagits fram inför toppmötet låg Sverige på punkt efter punkt på topplats. Vi var bland de bästa när det gäller sysselsättning, inte minst sysselsättning för de äldre. Vi var också de bästa vad avser livslångt lärande. Vi var bäst på att satsa på forskning och utveckling. Vi var de bästa när det gällde att satsa på IT och telecom. Sverige var det bästa landet i fråga om att utveckla skolan och var det land där flest ungdomar genomgår gymnasieskolan. På väldigt många områden var Sverige helt enkelt i toppen. Vi var också på medaljplats när det gällde väldigt många av de indikatorer som tas fram för EU länderna. De är viktiga, för det är de som tillsammans ska göra att Europa blir framgångsrikt de närmaste åren, kan ta upp kampen med den amerikanska ekonomin och kan nå det mål som för ett år sedan ställdes upp i Lissabon, att Europa ska bli den mest dynamiska ekonomin år 2010. Gunnar Hökmark uttalar nu som en rekommendation till regeringen och socialdemokraterna: Bryt samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet! Jag förstår att det är mot bakgrund av det misslyckade samarbetet mellan de borgerliga partierna som han gärna vill bryta upp den typ av samarbete som vi har mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I ett läge där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kunnat peka på framgångar i den ekonomiska politiken och lagt en god grund är det naturligtvis en utomordentligt felaktig rekommendation till oss att bryta upp vårt samarbete. Vi kan också dra nytta av de stora framgångarna. Vi hoppas nu kunna göra det i de gemensamma diskussionerna om vårpropositionen. Det finns tack vare den goda ekonomiska utvecklingen ett utrymme för att fortsätta med reformer, framför allt rättvisa sådana. Moderaterna säger att socialdemokraterna och regeringen ska lägga om sin politik. Det finns självfallet inget skäl att lägga om en framgångsrik ekonomisk politik. Däremot finns det skäl att på samma sätt som vi har gjort den senaste tiden se till att det finns ett ekonomiskt utrymme, en buffert, i den ekonomiska politiken som gör att vi kan stå emot sämre tider som kommer från USA, från Japan eller från annat håll.

Fru talman! Det har gått bra för Sverige. Det har gått nästan lika bra som för Irland, Portugal, Finland och många andra länder. Det är den situationen som vi befinner oss i. Men den verkliga arbetslösheten är fortfarande mycket hög. Företagandet går ned, och de underliggande finanserna är inte så bra som det kan verka. Johan Lönnroth, som representerar ett majoritetsparti, framhåller att det är vännerna i EU som säger hur vi ska redovisa våra finanser. Det är väl bra med gemensamma redovisningsprinciper, men de innebär inte att man ska göra av med pensionspengarna. Kvinnors arbete finansierar sig självt, säger Lönnroth. Ja, tack för det! Då behöver jag inte be om ursäkt för att jag förvärvsarbetar, men det är inte riktigt det som det här handlar om. Det handlar om att välstånd måste skapas, och det sker genom arbete. Jag är ledsen, mina herrar, om jag valde kvinnligt bildspråk när jag sade att det är dags för en storstädning. Jag tror inte att någon bryr sig om hur det ser ut hemma hos familjen Lönnroth, för nu är det Sverige som det gäller. Dagens debatt har tydligt visat att det är en splittrad och handlingsförlamad rödgrön röra som styr Sverige, en utgiftskoalition som har svårt att ta tag i att skapa förutsättningar för välstånd. Mot det, fru talman, står uppenbarligen ett rätt samlat alternativ - fyra partier som har en probleminsikt. Där tycker jag att det stora problemet ligger. Vi har en probleminsikt, men hos er tycks verkligheten inte ge en enda repa. Vi har också förslag till lösningar som skulle ge bättre välstånd och som skulle ge vanliga människor större makt över sin egen vardag.

Fru talman!

Ibland verkar det som om flera av de borgerliga företrädarna önskar att det ska gå sämre för Sverige och svensk ekonomi, önskar en lågkonjunktur, önskar att den internationella ekonomiska avmattningen i USA ska sprida sig så kraftigt till Sverige att vi drabbas, på samma sätt som i början av 90-talet under regeringen Bildt, av en ny lågkonjunktur. Faktum är dock att svensk ekonomi står mycket stark i dag. Vi har bakom oss några år av mycket kraftig expansion. Vi går nu in en lugnare och mer normal ekonomisk fas, och jag tror att det är en konjunktur som också kommer att ge oss möjlighet att driva reformpolitik på ett stort antal områden. De rättvisereformer vi nu förhoppningsvis kan komma att diskutera de närmaste dagarna och sedan föreslå kammaren om någon månad är baserade på att vi haft ett gott samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och hållit undan för de s.k. strukturreformerna - strukturreformer som hade ökat orättvisorna i Sverige. Det är inte ett sådant vårstädat Sverige vi vill ha, med nya orättvisor. Det är tvärtom ett Sverige med fortsatta reformer - rättvisa välfärdsreformer.

Fru talman! I detta betänkande behandlas förslag och problemställningar som berör de fristående skolorna. Att de fristående skolornas situation och möjligheter engagerar framgår bl.a. av det faktum att betänkandet behandlar 49 motionsyrkanden. Det framgår också av att den utbildningspolitiska debatten i väldigt stor utsträckning är fokuserad på friskolor. Dessutom används stora delar av Utrednings-Sveriges resurser för att beskriva friskoleutvecklingen. Många är exemplen på rapporter och utredningar som presenterar olika aspekter på friskoleutvecklingen och som i huvudsak är positiva till de resultat som presenteras. Det vill många göra till ett problem och motarbetar utvecklingen att fler friskolor startar. Att den kommunala skolan är hotad är ett välanvänt begrepp i debatten. Jag anser att man med sådana uttalanden undergräver våra förutsättningar att utveckla de svenska skolorna till något bättre än vad de är i dag. Positiva erfarenheter och goda resultat ska tas till vara, inte framställas som ett hot. Fakta är att elever och föräldrar är mer nöjda och elevresultaten bättre i friskolor. Fakta är att engagemanget för barnens skolgång är större bland föräldrar med barn i friskola än i kommunala skolor. Fakta är att antalet sökande per lärartjänst är större till en friskola än till motsvarande tjänst i en kommunal skola. Fakta är att möjligheterna för personal i skolan att söka sig till andra arbetsgivare är större i kommuner med alternativa skolformer. Fru talman! Varför ska skolans personal vara tvungen att finna sig i ett system som innebär att man i praktiken begränsas till att välja en arbetsgivare, nämligen kommunen? Fakta är att friskolor är bättre på att redovisa sina resultat och mer kontrollerade än andra skolor. Fakta är att familjer med invandrarbakgrund i större utsträckning väljer friskola än vad svenska familjer gör. I ESO-rapporter slås fast att elever i kommunala skolor gynnas av att friskolor får fler elever och att etableringen av friskolor även är positiv för den kommunala skolan. Fru talman! Det finns utrymme för både kommunala och fristående skolor i Sverige. Hur fördelningen blir är det elever, lärare och föräldrar som får avgöra. Det är en uppgift som jag är övertygad om att de kommer att klara. Det vi ska besluta om är vilka regler som ska gälla och vilka möjligheter som ska ges. Moderaterna anser att utvecklingen mot bättre skolor måste tas till vara. I stället försöker man från majoritetens sida i dag på olika sätt bygga hinder för den utveckling vi ser. Antalet friskolor ökar, och det är bra. Utvecklingen går framåt trots majoritetens inställning, inte på grund av den. I betänkandet redovisar vi några exempel på beslut som vi anser nödvändiga för att utveckla den svenska skolan. Det är bl.a. att staten övertar finansieringen av den svenska skolan genom att en nationell skol eller elevpeng införs som rätt utformad svarar för utbildningskostnaderna för respektive elev. Skoleller elevpengen ska betalas ut till den skola som eleven väljer. Alla elever ska ha rätt att fritt välja skola. Möjlighet ska finnas att godkänna särskilda antagningsregler vid fristående grund och gymnasieskolor. Vi är beredda att diskutera utformningen av regelverket. Bestämmelsen att kommunen i vissa fall inte ska vara skyldig att lämna bidrag för elever i behov av särskilt stöd i fristående skola bör ändras så att alla elever ges lika goda förutsättningar att fritt välja skola. Utvecklingen av den svenska skolan gynnas bäst av att likvärdiga villkor ges för att starta, driva och utveckla skolan. Det ser vi för lite av i dag. Vi har i tidigare debatter fått oss redovisat att det finns ett uttalat motstånd från delar av majoriteten mot friskolor. Hur stort det är och vilken omfattning det har ska jag låta vara osagt. Men en viss oro känner jag dock på grund av en promemoria från Utbildningsdepartementet som enligt TT bl.a. innehåller förslag om att friskolor inte ska kunna konkurrera ut de offentliga skolorna. Därför föreslås att bidragsreglerna skärps. Det är bara ett exempel av många på hur man på olika sätt försöker bygga hinder mot en i grunden positiv utveckling mot fler friskolor. Förslaget har också som syfte att hindra borgerliga kommuner att genomföra egna friskolereformer. Borgerliga majoriteter som genomför det de gick till val på anser majoriteten tydligen inte ska ges den rätt som medborgarnas mandat berättigar dem till. Det finns en rädsla och en brist på förtroende hos socialdemokrater, vänsterpartister och även miljöpartister för den kommunala skolans möjligheter som manifesteras och bekräftas av förslaget i den departementspromemoria som jag hänvisat till. Den pessimistiska synen på kommunala skolors möjligheter att hävda sig i jämförelse med friskolor har inte jag. Tvärtom. Jag kan ge många exempel på bra kommunala skolor som kan visa på goda resultat, engagerad personal och föräldrar och elever som trivs och tar vara på den utbildning som erbjuds. Av betänkandet framgår att Vänsterpartiet vill införa en regel i skollagen som innebär att varje kommun blir skyldig att tillhandahålla kommunal grundskola och gymnasieskola till de elever som inte vill gå i fristående skolor. Jag häpnar. I logikens namn, borde då inte motsvarande regel införas som innebär att det ska finnas en lagstadgad möjlighet i en kommun att välja friskola och att det ska vara kommunens skyldighet att se till att så är fallet? Något sådant förslag lägger vi inte fram, eftersom vi anser att garantierna ska avse rätt att gå i skola, rätt att välja skola och rätt att få undervisning. Avgörande ska vara att likvärdiga villkor ges att starta, driva och utveckla olika driftformer inom skolans område. Valet är elevens. Vi skiljer således på drift, finansiering och utvärdering. Bilden av Vänsterpartiets motstånd mot friskolor bekräftas i förslaget att införa en vetorätt för kommunen vid etablering av en friskola. Där ser vi hur en del av den majoritet som regeringen stöder sig på är mer intresserad av att försvara systemet än att se till innehåll, möjligheter och resultat. Det är då lämpligt att Socialdemokraterna och även Miljöpartiet reder ut begreppen om vad som gäller. Är det Vänsterpartiets syn som numera är riktmärke i det politiska tricksandet beträffande möjligheterna för friskolorna efter de förslag som återfinns i den departementspromemoria som jag hänvisade till och som för övrigt också återfinns i debattartiklar signerade av era respektive företrädare? Fru talman! Jag står självfallet bakom Moderaternas samtliga reservationer till detta betänkande.

Fru talman! Som vänsterpartist tycker jag att det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans under skoltiden. Idén om en sammanhållen, likvärdig skola för alla är grundbulten i svensk skolpolitik. För Vänsterpartiet är det naturligt att i första hand lägga ned energi och kraft på att utveckla och förbättra den kommunala skolan. För oss är strävan mot ökad jämlikhet och minskade klassklyftor överordnad rätten att få välja skola. Ytterst handlar det om demokrati. Elever med olika social och kulturell bakgrund och med olika förutsättningar och intressen ska mötas under skoltiden. Därför är vår principiella uppfattning att skolsystemet ska kontrolleras demokratiskt av hela samhället, och vi är kritiska till framväxten av de fristående skolorna. Jag menar att det vore bättre om man talade om privata skolor i motsats till offentliga. Men jag kommer att välja att använda begreppet fristående skolor, eftersom det är det som används i den allmänna debatten. Fru talman! Med tanke på den senaste tidens diskussion inom socialdemokratin vore det intressant att få veta hur länge utredningstaktiken ska vara gällande. Jag vet att Fristkommittén nyligen överlämnade sitt betänkande Fristående gymnasieskolor - hot eller tillgång till skolminister Wärnersson. Den ska tillsammans med Utbildningsdepartementets promemoria om fristående skolor, som nämndes tidigare, ligga till grund för en proposition som aviserats till hösten. Socialdemokraternas i viss mån kluvna inställning i frågan oroar mig till en del. Många av de utbildningspolitiska förslagen under den här mandatperioden har tagits fram i samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag kan nämna de s.k. Med tanke på den till hösten aviserade propositionen om fristående skolor vore det intressant att här och nu få veta med vilka socialdemokraterna tänker samverka när det gäller utformningen av regelverket för de fristående skolorna. Det socialdemokratiska valet av samverkanspart är i grunden ett ideologiskt vägval i skolpolitiken. Jag är övertygad om att många socialdemokratiska skolpolitiker också är intresserade av att veta åt vilket håll socialdemokraterna här i riksdagen tänker söka samarbete. Man säger sig söka s.k. breda lösningar, något som i sig inte är fel. Men en utveckling där borgerliga värderingar ska vara tongivande blir inte bred. Från Vänsterpartiets sida vill jag säga att vi vill, vi kan och vi törs. Vi är beredda att konstruktivt gå in i förhandlingar för att utifrån ett barn och elevperspektiv forma en skola för att ge alla barn möjligheter att nå målen i läroplanerna. Från regeringshåll har i olika debattartiklar andats om en utveckling som i vissa stycken ligger i linje med Vänsterpartiets inställning. Som sagt, Vänsterpartiet är redo. Fru talman! Jag ska här kort redogöra för några av Vänsterpartiets utgångspunkter i det kommande arbetet. Vänsterpartiet menar, som Tomas Högström helt riktigt sade, att det är viktigt att stärka kommunernas möjlighet att påverka etableringen av fristående skolor. Kraven på den offentliga finansieringen av godkända fristående skolor försvårar många gånger en rationell planering av det kommunala skolväsendet. Därigenom ökar kommunernas kostnader, och kvaliteten vid de kommunala skolorna kan äventyras. Skolverket förklara en fristående skola berättigad till kommunalt bidrag "om skolans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen". Vi menar att lagstiftningen här borde förtydligas så att Skolverket får förklara en fristående skola berättigad till bidrag endast om kommunen i fråga tillstyrker ett sådant beslut. Fru talman! Skolverket har nyligen rapporterat att andelen obehöriga lärare är betydligt högre i de fristående skolorna än i de kommunala. Lärarna är tillsammans med eleverna bland de viktigaste av skolans resurser. Det är lärarnas kunskap och pedagogiska kompetens som är grunden för skolutvecklingen. Det är därför oroande att andelen lärare med pedagogisk utbildning är betydligt lägre i de fristående skolorna än i det offentliga skolväsendet. Skollagen kräver i dag att lärare som anställs i det offentliga skolväsendet ska ha lärarutbildning eller motsvarande, ett krav som inte omfattar de fristående skolorna. Med tanke på att alltfler elever nu går i de fristående skolorna vore det rimligt att lagstiftningen beträffande krav på lärarnas pedagogiska utbildning också omfattade de fristående skolorna. Det borde inte oroa bara vänsterpartister utan i minst lika hög grad de partier som med kraft vill öka de fristående skolornas antal. Jag kan konstatera att moderaterna inte valt att lyfta fram den enskilda moderata motion som menar att fristående skolor ska ha rätt att anställa i princip vem som helst för att arbeta som lärare. Med tanke på den breda uppslutning som finns i utskottet i fråga om krav på kvalitet i de fristående skolorna borde det vara möjligt att utan att avvakta en utredning kunna bli ense om det rimliga i att ställa samma krav på pedagogisk utbildning i de fristående skolorna som inom det offentliga skolväsendet Fru talman! De fristående gymnasieskolorna har i dag i praktiken riksrekrytering på alla sina program. Om en elev väljer och blir antagen på en fristående skola någonstans i Sverige, måste hemkommunen betala för eleven enligt en statlig prislista uträknad på genomsnittskostnaden för respektive program i hela landet. Motsvarande möjlighet har kommunala gymnasieskolor endast om regeringen klassat programmen som riksrekryterande. Platserna i de fristående skolorna blir alltså dyrare än i kommunens egna skolor om kommunen har lägre kostnader per elev än riksgenomsnittet. Systemet utgör alltså ett problem för kommunernas ekonomi och skolplanering. Sammantaget innebär detta givetvis att de kommunala skolorna missgynnas på de fristående skolornas bekostnad. Vi föreslår i stället att de fristående gymnasieskolorna får verka under samma villkor som de kommunala skolorna. Fru talman! Utvecklingen när det gäller fristående skolor börjar i vissa kommuner nu att närma sig den punkt där det blir svårt eller omöjligt att välja en kommunal skola. Vi menar att det är en fullständigt orimlig konsekvens. Det borde vara en rättighet att få gå i en kommunal grundskola och i en kommunal gymnasieskola för alla barn och ungdomar som så önskar. Det rimliga vore att skollagen ändrades så att varje kommun är skyldig att tillhandahålla kommunal grundskoleverksamhet och gymnasieutbildning till de elever som inte vill gå i fristående skolor. Vänsterpartiet väckte under det förra riksdagsåret en omfattande motion om fristående skolor. Alla förslagen avslogs av en majoritet i riksdagen trots att bl.a. Socialdemokraterna vid flera tillfällen uttalat sin skepsis mot den pågående utvecklingen och framfört förslag i linje med Vänsterpartiets motion.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 Vi vet nu att till hösten är det dags att "sätta ned foten", och vi från Vänsterpartiet ser, som jag tidigare har sagt, fram emot ett samarbete där utgångspunkten för oss är klar - en likvärdig, sammanhållen, solidariskt finansierad och demokratiskt styrd skola. Jag står naturligtvis bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall till reservation 4, under punkterna 5 och 12.
Fru talman! Det Lennart Gustavsson säger med en demokratiskt styrd skola är att den de facto ska vara politikerstyrd och att den politiska majoriteten helst ska bestå av Lennart Gustavsson och hans partivänner. Några klarlägganden är kanske på sin plats och till det ett par kommentarer med anledning av inlägget. Bl.a. redovisar Lennart Gustavsson att samma villkor ska gälla för friskolor som för kommunala skolor. Låt oss då ena oss om en gemensam slutsats. Lennart Gustavssons resonemang bygger på att friskolorna har bättre regelverk och villkor än den kommunala skolan. Låt oss då vara överens om att vi ger de kommunala skolorna samma möjligheter som vi i dag ger friskolorna. Låt oss vara överens om, t.ex., att även de kommunala skolorna får vara riksrekryterande. Ge alla skolor samma möjligheter att vara riksrekryterande. Då går vi er till mötes. Vi har nått en överenskommelse under förutsättning att ni accepterar den. Vi har dessutom nått vårt mål om goda, likvärdiga villkor som fokuserar på resultaten framför systemet som sådant - dessutom ett politikerstyrt system.
Fru talman! Jag och Tomas Högström har troligen lite olika syn på likvärdiga villkor. När jag pratar om att vi ska ge de kommunala gymnasieskolorna likvärdiga förutsättningar som de fristående gymnasieskolorna, menar jag - det vet Tomas Högström om - den situation som faktiskt råder i dag, där en fristående gymnasieskola nära nog med automatik blir riksrekryterande. Därmed tvingas en kommun i sin kommunala skolplanering att följa de regler som vi har ställt upp i Sveriges riksdag. Det innebär att kommunen som har ansvar för att planera utbildningen för de elever som bor i kommunen inte kan göra det på ett bra sätt. Det innebär också att kostnaderna för gymnasieskolan i den egna kommunen ökar. Jag kommer från en del av landet där kommunerna är små. Vi vet att vi måste samordna och samverka i fråga om gymnasieskolan. Skulle den linje som Tomas Högström företräder bli riktlinje för gymnasieskolans sätt att fungera i Sverige, skulle möjligheterna att bedriva en likvärdig gymnasieskola undandras. Jag ska ställa en fråga till Tomas Högström, nu när jag har några sekunder kvar. Är den moderata synen att utbildning i första hand ska ses som en vara på en marknad, eller är den en gemensam angelägenhet och grundläggande rättighet för våra barn och ungdomar?
Fru talman! Jag ska först svara på Lennart Gustavssons fråga. Visst är det en grundläggande rättighet att få undervisning, att ha möjlighet att gå i skola, att det finns skolor. Därmed är vi överens. Men vi är uppenbarligen inte överens i synen om nationellt likvärdiga villkor. Lennart Gustavsson och hans partiföreträdare anser inte att nationellt likvärdiga villkor ska gälla, utan varje kommun ska sätta det regelverk som avgör skolans villkor. Om man har synen att nationellt likvärdiga villkor är till nytta och gagn för skolans utveckling ska man anamma det moderata förslaget om att införa en nationell skolpeng, dvs. en nationell finansiering av skolan. I dag har ni 289 resursfördelningssystem. Ni har 289 kommuner som var och en sätter upp sina villkor. Låt oss se till resultaten: Beroende på var man befinner sig har man större eller mindre möjligheter med utgångspunkt i ekonomiska och politiska förutsättningar. De facto är möjligheterna minst i många av de kommuner där Lennart Gustavsson och hans partiföreträdare regerar.
Fru talman! Det är intressant att höra att Tomas Högström har bra kontroll på de kommuner i vilka Vänsterpartiet är med och styr. Jag kan, liksom Tomas Högström, visa på ett antal exempel på en mycket god och positiv skolutveckling inom ett antal kommunala skolor där Vänsterpartiet är i ledningen. Det vet Tomas Högström mycket väl. Sedan var det angående den nationella skolpengen. Det är ett klassiskt moderat krav som har framförts i riksdagen ett antal gånger. Den nationella skolpengen uppfattas inte ens på ett sådant sätt att den får stöd från de övriga borgerliga partierna. Jag tycker att moderaterna borde inse att talet om den nationella skolpengen är någonting som är förlegat. Den finns inte. Ska vi få en någorlunda rättvis fördelning av resurserna måste vi fördela resurserna utifrån behov. Tomas Högström vet mycket väl om att vi har ett styrsystem i skolan som innebär att vi bedömer att det lokala inflytandet och den lokala demokratin är avgörande för hur vi ska utforma skolan och skolsystemet. Jag återupprepar följande. Det finns ett demokratiskt värde i en sammanhållen skola där barn och ungdomar möts. Den moderata skolpolitiken motverkar det. Den moderata skolpolitiken innebär segregation. Skolan ska inte bara förmedla kunskaper. Den ska också vara en mötesplats där människor över klassgränser och etniska gränser kan odla demokratiska värderingar och respekt för varandra. Den moderata skolpolitiken motverkar det.

Vid frågestunden i dag, den 22 mars, medverkar följande statsråd: vice statsminister Lena Hjelm Margareta Winberg, socialminister Lars Engqvist och finansminister Bosse Ringholm. Varsågoda och stig fram! Vice statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.

Fru talman! Jag vill fråga vice statsministern hur regeringen ser på demokrati och ökat självbestämmande. När jag är ute möter jag ofta människor som upplever maktlöshet. Det kan vara elever som inte tycker sig kunna påverka sin skolsituation, arbetslösa som inte tycker att någon lyssnar och t.o.m. kommunalpolitiker som borde ha makt men som upplever att någon annan dikterar besluten. Nu har företrädare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen varit ute och sagt att man ska snäva in den kommunala demokratin ytterligare. T.o.m. statsministern har enligt medieuppgifter instämt i det här. Då vill jag fråga om regeringen är beredd att öka centralstyrningen nu igen eller att öka självbestämmandet för de enskilda människorna. Vad är det som gäller?
Fru talman! Självklart ska den kommunala självstyrelsen inte snävas in. Det handlar definitivt inte om det. Vad hela den här diskussionen har handlat om är balansen mellan det centrala och det lokala. Vi måste i många sammanhang också se till att människor behandlas på ett likvärdigt sätt, så att vi kan garantera ett rättfärdigt samhälle i hela landet. Det är en väldigt viktig uppgift för riksdagen liksom för regeringen. Sedan tycker jag att det på sätt och vis är ett friskhetstecken att många känner en frustration över att de inte får vara med och påverka tillräckligt mycket. Det kan exempelvis vara elever i skolan eller för den delen folk som finns i kommunala organ. Det är bra att de ger den här känslan ett ordentligt uttryck och på det viset hela tiden kämpar för att vidga demokratins sfär. Demokrati får man inte uppifrån, utan det är någonting som man måste vilja ha och som man måste arbeta med. Och det måste vara alla människors ansvar.
Fru talman! Men då tycker jag att det är uppenbart att för regeringen ska likformigheten ska gå före demokratin. Jag tror att det är väldigt allvarligt om man ger sådana signaler om att man ska snäva åt demokratin. Då får människor en uppfattning om att det är någon ovanifrån som inte riktigt känner till deras situation som bestämmer över dem. Den här känslan av maktlöshet tror jag är väldigt farlig för demokratin. Hur vill socialdemokraterna förklara att de är för en fördjupad demokrati om de nu ser till likformigheten och därmed vill öka centralstyrningen över kommunerna?
Fru talman! Det gäller att vara varsam med orden. Jag sade att ingen har talat om att snäva in demokratin. Det är inte bara vad vi säger; det är också vår åsikt. Dessutom handlar det inte om likformighet utan om lika värde. Vi måste faktiskt se till att våra medborgare behandlas likvärdigt i hela landet. Det har varit en svår tid för kommunalpolitikerna därför att det har varit ont om pengar. Nu blir det ju mera pengar i kommunerna. Det blir mer resurser, och det är väl så viktigt som allting annat för att man ska kunna känna glädje i sitt kommunalpolitiska uppdrag. Det tycker vi är viktigt. Sedan har vi då alla de här demokratiseringsprojekten som nu håller på. Vi har haft en bred demokratiutredning och en väldigt stor diskussion om detta. Vi måste alla ta det här på allvar och verkligen se till att vi både decentraliserar och demokratiserar så mycket det bara går.
Fru talman! Jag läser i en tidning om Björn Rosengrens förslag på skatteområdet. Han aviserar förenklingar på skatteområdet när det gäller momsredovisningsregler, beloppsgränser, direktavskrivningar, schablonisering av bilförmåner m.m. Det här ska läggas fram i samband med budgetpropositionen i höst. Jag vill fråga finansministern om det finns motsvarande planer i Finansdepartementet och om de stämmer överens med Björn Rosengrens funderingar.
Fru talman! Vi är just nu i färd med att förbereda vårpropositionen. I höstens budgetproposition ska vi återkomma till ett stort antal av de skattefrågor som näringsministern har nämnt. Det är väldigt viktigt, som näringsministern också har påmint om, att vi under senare tid har kunnat förbättra villkoren för vårt näringsliv, bl.a. via skattepolitiken. Vi har ju genomfört en stor skattereform som har kostat rätt många miljarder kronor som faktiskt har förbättrat villkoren för de små företagen. Vi är beredda att pröva de förenklingsförslag som nu bereds inom Näringsdepartementet och en del andra förslag för att också se till att vi får bättre förutsättningar för vårt näringsliv i fortsättningen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi inför hösten också har en rejäl genomgång av skattepolitiken som ger goda förutsättningar för vårt näringsliv.
Fru talman! Det var ju ett allmänt hållet svar om att man ska bereda ärendena. Då får jag formulera frågan så här: Tycker finansministern att det är viktigt med och avser finansministern att arbeta för de förenklingsregler som här föreslås om bl.a. schablonisering av bilförmåner och uppskjutning av preliminärskatt för nystartade företag? Har finansministern samma ambitioner som statsrådet Rosengren har?
Fru talman! Regeringen har vid flera tillfällen uttryckt sin ambition att förenkla för företagen, framför allt de små företagen. Det kan ske både via regelsystem och via skattepolitiken, och den förändring som vi har gjort har ju inneburit exempelvis att de mindre företagen, inte minst, kan skjuta upp vinsten till ett senare tillfälle. Det är en bra del i vår konjunkturpolitik men också bra för företagen. Vi har sedan en tid tillbaka - flera statsråd har ju varit involverade i det arbetet - haft en särskild delegation som har jobbat med förenklingsfrågor. Den går igenom allt från deklarationsuppgifter och andra tekniska saker till det som är mer av politisk karaktär när det gäller skattefrågorna. Det här kommer vi också att hantera i höst.

Fru talman! Min fråga riktar sig till jordbruksminister Margareta Winberg. På grund av mul och klövsjukan befinner sig Europas jordbruk i något som närmast kan liknas vid ett belägringstillstånd, om jag får använda uttrycket. Storbritannien tycks ha betydande svårigheter med kontrollen över sjukdomen. Den har också spridit sig till Frankrike och Holland.
Fru talman! Det här är verkligen en väldigt svår fråga för Europas regeringar men också, kanske framför allt, för dess bönder. Mul och klövsjukan är den allra mest smittsamma sjukdomen när det gäller djur. Det har gjort att kommissionen i Bryssel har vidtagit ett antal åtgärder. Länderna, som har drabbats, har i sin tur naturligtvis följt åtgärdsplanen men också i förekommande fall hittat på egna åtgärder. Vi fick i dag, tyvärr, besked om ett fall på Irland, så det är mycket allvarsamt. Våra myndigheter och naturligtvis också jag själv följer den här frågan nästan timme för timme. I dag har t.ex. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt haft ett möte där man har beslutat att dra in kött från Holland. Det är 50 ton svinkött och 10 ton fårkött.
Fru talman! I vissa länder diskuteras vaccinering för att stoppa sjukdomen. Samtidigt har jag förstått att jordbruksministern avvisar en sådan metod. Vad har jordbruksministern för motiv för ett sådant ställningstagande? Det är min undran.
Fru talman! Det är dessbättre inte bara jag, utan alla EU:s jordbruksministrar på mötet i måndags sade nej till en massvaccinering av det skälet att det inte löser problemet. En vaccinering betyder inte att djuren blir friska. Det betyder att sjukdomen inte bryter ut - eller en del av sjukdomen. Det finns olika varianter, och en variant av sjukdomen bryter inte ut. Men djuret kan vara smittobärare och därmed smitta vidare. Så det är ingen säkerhet. Vad man har diskuterat i Holland i natt är en s.k. nödvaccinering som inte omfattar alla djur utan som skulle omfatta en radie av 1 km från centrum, vilket skulle vara den gård där mul och klövsjuka har brutit ut. De har emellertid inte satt i gång det här programmet än. De avvaktar ett möte i morgon i Ständiga veterinärkommittén i Bryssel. Det får också påverkan på vår handel med tredje land eftersom man kan anta att om ett land gör detta kommer hela EU att betraktas som mul och klövsjukebesmittat.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till biträdande socialförsäkringsministern. Ett fall som uppmärksammats i den göteborgska pressen rör en kvinna som miste sin man i en olycka för några år sedan. Hon blev lämnad ensam med en liten son som ärvde försäkringspengar som utlöstes i samband med faderns död. Dessa pengar hanteras av en överförmyndare och är låsta tills pojken blir myndig. En del av dessa arvspengar belastar mamman som inkomst av kapital. En följd av detta blev att bostadsbidraget försvann. Mamman var inte heller berättigad till socialbidrag eftersom hon var förmögen i och med att sonens arvspengar belastar henne trots att hon inte får röra dem. Min fråga till ministern blir: Vad ämnar ministern göra för dem som är berättigade till socialbidrag men inte kan få det på grund av låsta arvspengar som tillhör deras barn?

Fru talman! Den fråga som Annelie Enochson berör handlar både om det fall som beskrivs nu och om frågor som är knutna till skadestånd och annat. Vi ser över den här frågan - inte just med anknytning till rätten till socialbidrag utan det gäller på vilket sätt man kan skilja ut det som är barns rättigheter och barns pengar som är inlåsta för att god man inte medger att man rör medlen.
Fru talman! Det låter väldigt hoppfullt att ni ser över detta. De gläder mig. Samtidigt tror jag att det är viktigt att man också tittar på kopplingen till socialbidrag. I det här aktuella fallet var det väldigt speciellt eftersom även sjukpengen försvann. Det gjorde också sjukstödet i och med att hon blev nollad. Det finns ett antal sådana fall, så det gäller att man ser över hela det här systemet när pengarna är låsta och överförmyndare har ansvaret för dem.
Fru talman! Nu blev det komplicerat att svara, för frågan om socialbidrag är nog socialministerns ansvar. Men jag tror ändå att jag kan säga, och då får han korrigera mig om jag säger fel, att när det gäller socialbidrag kan man i varje enskilt fall ta hänsyn till omständigheterna. I sådana fall där man kan konstatera att man inte har möjlighet att röra medlen kan man i ett enskilt fall göra en särskild bedömning. Men frågan är ändå vidare än så, för den berör just de situationer där god man eller den som ska företräda barnets rätt inte medger att man rör de pengar som är avsatta för barnet senare i livet.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern. Det svenska samhället har genomgått en stor omvandling under senare delen av 1900-talet. Inte minst gäller det den svenska landsbygden. Följden har blivit att industritomter och industrifastigheter lämnas för fäfot, vilket får stora miljökonsekvenser. Det kan handla om att marken är förgiftad av kemikalier eller utsläpp. Det kan handla om fastigheter som har blivit allmänfarliga på grund av förfall. Många gånger är det svårt att utreda ansvarsfrågan beträffande vem som ska betala saneringen. Det är nödvändigt att detta med marken och kostnaden för rivningen av fastigheten måste ses över. Då är min fråga till finansministern om han avser att vidta åtgärder för att tillföra resurser till de kommuner som i en redan utsatt ekonomisk situation får bära ytterligare kostnader för saneringen av de gamla industrifastigheterna och tomterna. Det leder ofta till väldigt stora kostnader för kommunerna att återställa marken eller fastigheten i brukbart skick.
Fru talman! Vi har ju sedan flera år tillbaka ett system som innebär att staten ger generella bidrag till kommuner och landsting, alltså inte riktade eller specialdestinerade bidrag som huvudnorm. De generella bidrag som vi ger till kommuner och landsting får kommunerna och landstingen själva hantera och använda på olika sätt. Därför har vi inte velat införa riktade bidrag av den typ som efterfrågas här. I vissa situationer har det varit så. Det gäller exempelvis regnkatastroferna i somras, översvämningarna. Då gick regeringen in med särskilda pengar för att ersätta de kommuner som hade drabbats av stora skador. Det var i samband med en naturkatastrof, helt enkelt. Om det handlar om mer normala förändringar får sådant vägas in i våra olika utjämningssystem. Vi har ju utöver de generella statsbidragen också ett kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna om kommunerna kan påvisa att de har mycket speciella kostnader som andra kommuner inte har. Men vad jag vet har inte just den faktorn vägts in i detta sammanhang.
Fru talman! I den senaste budget som lades fram fanns det också ett visst anslag till det här. Man skrev att anslaget får användas till att åtgärda ur risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt samt till eventuella akuta saneringsinsatser. Det är kanske de där akuta insatserna som finansministern tänker på i samband med sommarens oväder osv. Men där är det en ganska liten summa det handlar om. Min fråga gäller också allt det som inte är akut men som ändå står där; förfallna fastigheter osv. Det går inte att sälja dem. Ingen tar ansvar för dem. Företagen som ägt dem har kanske gått i konkurs. Då står de bara där och ingenting händer. Det är bara allmänt farligt, och någon måste ta ansvaret. Det är därför jag undrar om det inte finns en möjlighet att staten på något sätt kan försöka styra över mer pengar till kommuner och landsting så att det finns en chans för de fattiga kommunerna att sanera.
Fru talman! Vi har under de senaste åren genom den ekonomiska politiken haft möjlighet att föra över mer pengar till just kommuner och landsting. Sedan 1994 har den kommunala sektorn förstärkts med ungefär 100 miljarder kronor. Bara sedan 1996 är det 20 miljarder kronor mer i statsbidrag. Det har även stärkt de kommuner som har haft svåra ekonomiska omständigheter och deras möjligheter att agera. Det är riktigt som Birgitta Sellén säger att staten i akuta situationer, typ regnförhållandena förra sommaren, har kunnat gå in vid enstaka tillfällen. Men handlar det om mer långsiktiga problem av den art som nämndes här, fastigheter som kommunen inte kan klara ut vem som har ansvaret för, är det trots allt i sista hand kommunen som har ansvaret. Då är det kommunen som också får göra en avvägning och bedömning utifrån de resurser som kommunen har till sitt förfogande - inklusive de växande statsbidragen och hur man vill disponera dessa statsbidrag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Häromdagen kunde vi i en av kvällstidningarna läsa ett skakande reportage om hur illa barn far i EU. Det finns ungefär 16 miljoner barn som kan räknas till de fattiga, och 2 miljoner är extremt fattiga. Då vill jag fråga om statsrådet nu när Sverige är ordförande i EU kan tänka sig att ta initiativ till någon typ av samarbete inom EU för att få till stånd bättre bostadsbyggande just för barnens skull.
Fru talman! Ett av de viktigare uppdrag som den sociala kommittén, som relativt nyligen inrättades, fick vid bl.a. det senaste toppmötet i Nice är att fortsätta det program för fattigdomsbekämpning som man har fått i uppdrag att genomföra. Bland de åtgärder som ingår i ett sådant program är främst att arbeta gentemot barn och underlätta för barns uppväxt. Då handlar det om hemlöshet och andra insatser också för att trygga barnens föräldrars försörjning, så att de kan ta hand om sina egna barn. Då är det främst länderprogram som ligger till grund för detta samarbete. Den 15 mars, dvs. relativt nyligen, hade vi i Sverige en konferens med de frivilligorganisationer som arbetar tillsammans med regeringarna när det gäller att ta fram olika konkreta handlingsplaner i de olika länderna.
Fru talman! Det låter väldigt bra. Jag tackar för det svaret. Jag tänkte mig att eftersom man inom EU faktiskt kan lägga pengar på motorvägsbyggen så kanske det går att få till stånd ett projekt som handlar just om bostadsbyggande i stället. Om ni jobbar vidare på detta sätt är det väldigt bra.
Fru talman! Inom EU är det ländernas ansvar på det sociala området, och det är viktigt med närhetsprincipen och att länderna också tar det ansvaret. Men mycket kan vi göra gemensamt, inte minst när det gäller att underlätta för länderna att utnyttja goda erfarenheter. Just i dag har frivilligorganisationerna en stor konferens, med tanke på att vi har ett toppmöte här i Stockholm, som bl.a. har handlat om de frågor som Yvonne Ångström berör. Jag vet också att det samarbetet sträcker sig över gränserna till ansökarländerna. Jag ser fram emot att man gör inte bara program utan också konkreta insatser för barnen.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet Thalén. Den gäller precis som den tidigare frågan utsatta barn, men den här gången i Sverige. Den gäller familjepolitiken och garantinivån i föräldraförsäkringen. Eftersom vi alla vill att det ska födas fler barn i det här landet måste fler kunna föda barn och också försörja dem. I dag är garantinivån i föräldraförsäkringen på 60 kr per dag. Regeringen har föreslagit att man inför en extra pappamånad. Men den kan ju inte utnyttjas av dem som har 60 kr per dag att leva på. Min fråga är: Varför har regeringen inte först föreslagit en höjning av garantinivån innan man föreslog ytterligare en pappamånad?
Fru talman! När det gäller förlängningen av föräldraförsäkringen är den bl.a. till för att man ska kunna utnyttja möjligheten att vara hemma tillsammans med barnen på heltid. Men en del av förlängningen, bl.a. den extramånad som Cecilia Magnusson nu tar upp, gör det ju möjligt för båda föräldrarna - i syfte att underlätta för papporna - att kombinera arbete och tid med barnen och att kanske ta ut en eller två timmar per dag och därmed kunna förlänga och öka kvaliteten i sitt umgänge med barnen. Vi återkommer i vårbudgeten till våra ställningstaganden när det gäller garantinivå, föräldraförsäkring och övriga försäkringar.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker dock att det är lite konstigt att man anser sig ha råd med en reform och utöka föräldraförsäkringen med en månad men inte anser sig ha råd med en höjning av den lägsta nivån i föräldraförsäkringen. När man ser på socialbidrag, utbildningsbidrag och arbetslöshetskassa så finns det en miniminivå som ligger på ungefär 150 kr per dag om man gör en beräkning på sju dagar per vecka. Jag tycker att det skulle vara intressant att få höra från statsrådet varför man har gjort avvägningen att det är viktigare att utöka föräldraförsäkringen innan man höjer för de sämst ställda.
Fru talman! Vi hade en familjepolitisk debatt i går där både Cecilia Magnusson och jag själv under betydligt längre tid än en minut vardera utvecklade våra argument på detta område. Och de som är speciellt intresserade av frågan kan studera det protokollet. Just nu vill jag säga att jag inte vill ställa dessa förslag mot varandra. Jag har redovisat varför vi har förlängt föräldraförsäkringen med en månad. Nästa steg kommer att vara att diskutera också garantinivån. Sedan är det nog ändå så, Cecilia Magnusson, att det är många fler saker än garantinivån i föräldraförsäkringen som avgör huruvida unga föräldrar vill skaffa sig ett barn till eller huruvida unga människor vill börja skaffa sig barn.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern. Den rör de ca 680 flyktingarna från Kosovo som nu ska utvisas. Regeringsföreträdare sade i går att det inte föreligger något skyddsbehov. I dag har regeringen fattat beslut om att öka det svenska deltagande i KFOR-styrkan i Kosovo. Militära bedömare bedömer att denna styrka kommer att krävas där i flera år framöver. Politiskt tycker jag att dessa beslut inte riktigt går ihop. Om man nu anser att det är ett tryggt område i Kosovo, så borde det ju inte krävas en så stor militär närvaro. Min fråga är: Borde inte dessa människor få stanna i Sverige av humanitära skäl tills vi verkligen kan garantera dem trygghet i Kosovo?
Fru talman! Det gäller att hålla isär ett par saker i detta sammanhang. Det är inte regeringen som har uttalat sig om skyddsbehovet. Det har berörda myndigheter gjort, de myndigheter som har att ta ställning till detta. Och regeringen ska inte överpröva deras beslut. Dessutom är det FN på plats i Kosovo som har uttalat sig om skyddsbehovet, och man hävdar där att det nu går bra att flytta tillbaka till Kosovo. Det är naturligtvis inget paradis, men det är möjligt att leva och bo där som så många andra kosovoalbaner faktiskt gör. Sedan måste man också hålla isär vad Kosovo är och vad Makedonien är. I Makedonien har man en konflikt som innebär att extremister beskjuter makedoniska byar och städer i dag. Men det har ingenting att göra med det behov av skydd som vi talar om när vi bedömer flyktingskap i Sverige och återsändande till Kosovo.
Fru talman! Min följdfråga är då: Vilka humanitära skäl måste dessa människor ha för att få stanna i Sverige? Många av dem har bott i Sverige väldigt länge. Många av dem mår väldigt dåligt. De är tortyrskadade, och de är krigsskadade på alla möjliga sätt. Är inte detta ett humanitärt skäl för att få stanna i vårt land åtminstone så länge som den här stora militära närvaron finns i Kosovo?
Fru talman! När våra myndigheter, Migrationsverket och Utlänningsnämnden, bedömer dessa fall tittar de också på humanitära skäl. Det kan handla om att det är barn som behöver stanna här eller humanitära skäl av annat slag, t.ex. krigsskada. Men det har redan vägts in i detta beslut. Dessa personer som det handlar om har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och varit här i två år i allmänhet. Men i begreppet tillfälligt uppehållstillstånd ligger att de faktiskt förr eller senare ska återvända. Om vi nu inte skulle fullfölja detta beslut innebär det ju att hela den förändring, den reform, som vi gjorde med möjligheter till tillfälliga uppehållstillstånd blir utan mening, eftersom alla uppehållstillstånd då blir permanenta. Och det var faktiskt inte meningen när riksdagen fattade detta beslut.
Fru talman! Jag har en liknande fråga till vice statsministern som handlar om kosovoalbanerna och den situation som de befinner sig i i dag. Jag har hört svaret nu från vice statsministern, att det är myndigheterna som avgör och FN:s organ som frågar efter andra beslut från t.ex. Sverige. Vi har haft en tillfällig tidsfrist över vintern. Vi vet att dessa människor är oerhört utsatta. De har haft svåra traumatiska upplevelser. Jag har hört att det i morgon går ett plan med de första kosovoalbanerna i denna omgång. Tidsfristen gick alltså ut förra torsdagen. Vad är det som gör att regeringen inte kan se lite utöver myndigheternas eventuella krav på ökat skyddsbehov? Vi vet hur situationen ser ut där nere kring gränsen mellan Makedonien och Kosovo. Detta måste väl ändå leda till en frågeställning hos regeringen. Är det inte barnen och kvinnorna i första hand som vi ska skydda i det här fallet?
Fru talman! Vi måste alltid ha respekt för dem som har valt att fly. De har respektabla skäl, självfallet. Det är naturligtvis också så att situationen inte är bra när man kommer tillbaka. Men vi kan ändå inte vare sig som statsråd eller som riksdagsledamöter låta det vi känner för enskilda individer när vi hör deras historia ta över. Vi har valt att ha en form för behandling, där myndigheten fattar beslut på ett ganska domstolsaktigt sätt. Vi måste leva upp till det. Vi lyssnade på FN i höstas när de sade: Låt dem stanna under vintern. Då sade vi ja till det. Nu säger FN att det går bra att flytta tillbaka. Då lyssnar vi också på FN.
Fru talman! Men har verkligen regeringen efterfrågat den senaste inställningen hos FN:s organ i Kosovo? Är detta färska uppgifter som ministern har? Situationen utvecklas dag för dag. Vad är den generösa svenska flyktingpolitiken värd om vi ska följa principer när vi ser hur illa dessa människor far? Kan det verkligen vara så viktigt att följa dessa principer? Är det inte den humanitära flyktingpolitiken vi ska stå för?
Fru talman! Jag blir lite förvånad. Per Lager säger: Är det så viktigt att följa dessa principer? Det är lagar som riksdagen har stiftat, och dem trodde jag det var väldigt viktigt att myndigheter följde. Där får man nog vara väldigt strikt. Det är inte så att det blir sämre dag för dag. Det kan upplevas så om man inte känner till Balkan och tror att det vi ser i Makedonien i dag är i Kosovo. Det är faktiskt inte så. I Kosovo har hundratusentals flyktingar återvänt. De bor i bostäder. Ibland har det sagts att de bor i tält. Det är inte sant. De bor i bostäder. Vi satsar enorma biståndsbelopp för att det här ska fungera, för att barn ska få gå i skola, för att man ska få sjukvård där nere och att bostäder ska finnas. Någon tilltro till den samlade insatsen från hela världen i Kosovo borde vi ändå ha.
Fru talman! Män tjänar mer än kvinnor i statlig tjänst enligt en utredning från Arbetsmarknadsverket. Det finns ett gap på i snitt 3 000 kr., och gapet växer. Undantaget är Regeringskansliet där de kvinnliga cheferna har högre löner än sina manliga kolleger. Winberg blir: Hur arbetar man för att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska?
Fru talman! Jag får lite glada tillrop här: Gör som regeringen. Det skulle man kunna uppmana de statliga verken och myndigheterna att göra, och det gör jag gärna. Jag vill ändå säga en viktig sak här. Den uppgift som gavs i Ekot i morse var inte riktigt korrekt. Det har Arbetsmarknadsverket i dag korrigerat. I den låg den mansdominerade polisens treåriga löneökningar. Det försköt bilden. Om man räknar på årsbasis var det lika stor löneökning för kvinnor som för män sett över hela den statliga sektorn. Dock i Regeringskansliet var vi lite duktigare. Det vill jag också tillägga. Man kan inte nöja sig med att det är lika bra därför att vi vet att även om det är lika stor löneökning för kvinnor som för män har vi ett gap, och det gapet ska vi täppa igen. Det gör vi lämpligen med den nya jämställdhetslag som trädde i kraft den 1 januari och som bara har verkat i två och en halv månad. Jag hoppas att den ska ge resultat.
Fru talman! Det är sant att det i materialet fanns en del felräkningar. Vad som kan konstateras att vi har avsevärda löneskillnader. Det rör sig naturligtvis om värderingsfrågor, maktfrågor. Därför är det intressant med den nya jämställdhetslagen. Jag har en följdfråga som handlar om ledarskapet i det statliga företagandet, som nämndes: Vilket ansvar har regeringen för att ha ett jämställt ledarskap i statligt företagande och i statliga verk?
Fru talman! Det är klart att regeringen har ett ansvar, för det är regeringen som utser dessa ledare. Jag kan avslöja att där för vi en ständig debatt om hur vi ska kunna förbättra så att vi får fler kvinnliga generaldirektörer och kvinnliga ledare på andra poster. När det gäller lönerna och löneskillnaderna får man skilja ut de osakliga löneskillnaderna, alltså vid lika och likvärdigt arbete. Också där tjänar kvinnor mindre än män. Det är fullständigt absurt. Det är bara en värderingsfråga. Kvinnor värderas lägre än män. Sedan har vi den andra dimensionen, att kvinnor arbetar i vissa sektorer där hela sektorn värderas lägre än de sektorer där män arbetar i. Men jag hoppas att vi med den kartläggning och den analys som arbetsgivarna numera måste göra ska komma till rätta med i alla fall de osakliga löneskillnaderna.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksminister I stora delar av Nordsjön råder i dag stopp för torskfiske, ett stopp som började den 14 februari och varar till den 1 maj. Stoppet har orsakats av larmrapporter från biologer som påstår att torskbeståndet är så lågt att torsken är utrotningshotad. I Östersjön är torskbeståndet också lågt, men fortfarande är fiske tillåtet. Risken är att vi får samma stopp i Östersjön som i Nordsjön om inte åtgärder vidtas.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi är ganska illa ute vad gäller både Nordsjön och Östersjön. Om detta förs en ständig diskussion mellan EU kollegerna men också mellan länderna runt Östersjön. När man förvaltar ett hav gemensamt måste alla vara överens om tagen för att det ska bli bättre. En del av min strategi under det senaste året har varit att göra redskapen mera selektiva, dvs. att förändra maskstorlekarna på trålen på ett sådant sätt att man inte fångar de små fiskarna utan de större. De små fiskarna är inte könsmogna, och därmed tar man bort underlaget för de kommande fiskarna. Efter väldigt hårda förhandlingar lyckades vi faktiskt. Efter bilaterala förhandlingar med Tysklands nya minister och Danmark, som var väldigt motsträviga, lyckades vi att få beslut om större maskor, från 105 till 120 mm. Nästa steg är att också få till stånd fiskstorlek, alltså att ha ett mått på fisken som är större än i dag.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har redan från mitt län Gotland fått positiva reaktioner på de åtgärder som är vidtagna. Men jag undrar: Kan ett tillfälligt stopp i Nordsjön under två och en halv månad rädda torskbeståndet, eller kommer andra åtgärder att vidtas? Vad kommer de i så fall att vara?
Fru talman! Nej, jag tror inte det räcker, utan vi måste inse att vi över huvud taget måste fiska på ett mera restriktivt sätt. Två frågor kommer upp under det svenska ordförandeskapet. Den ena är en s.k. grönbok för fisket där vi ska beskriva vilka åtgärder som vi måste vidta. Den andra är att vi håller på att arbeta med ett papper som ska till toppmötet i Göteborg. Där har alla ministrar fått i uppdrag att se till Cardiffprocessen, dvs.: Hur ska de olika politikområdena bli mera uthålliga, bli mera miljömässiga? Där ingår också fisket. Det är också ett papper som vi håller på att arbeta med och som vi ska förankra i hela EU.
Fru talman! Min fråga riktar sig till vice statsministern. I morgon börjar EU-toppmötet. En fråga som kommer att arbetas med är sysselsättningen. Jag skulle vilja veta vilka siffror angående arbetslöshet i Sverige som kommer att diskuteras. Gäller de den öppna arbetslösheten eller den totala arbetslösheten?
Fru talman! Vi är nu tack och lov i den situationen att det inte i första hand är den öppna arbetslösheten som vi koncentrerar oss på. Den är viktig i sig, och det är många som fortfarande är långtidsarbetslösa. Det måste alla länder arbeta med, och också vi. Men så mycket mer viktigt är att sätta hela folket i arbete. Väldigt mycket av EU:s arbete handlar just nu om förvärvsfrekvensen bland dem som är möjliga att sätta i arbete. Vi har i Sverige det höga målet 80 % fram till år 2004. Där nöjer EU sig med 70 % fram till år 2010. Det handlar om folk i arbete. Det är det viktiga. Det är hela inriktningen på arbetet under Stockholmsdagarna.
Fru talman! I EU-politiken mot arbetslöshet finns ett nyckelord, empowerment, dvs. makt till dem som inte har makten, och bland dem i första hand de arbetslösa. Mitt intryck som en person som har jobbat tillsammans med de långtidsarbetslösa under ett antal år är att i Sverige är empowerment än så länge mest ett slags vackert slagord. I praktiken är arbetsmarknadspolitiken i Sverige oerhört centraliserad och styrd uppifrån och ned. Jag skulle vilja veta om ni diskuterar en möjlighet att ändra riktningen så att också initiativ nedifrån och upp kommer i gång i Sverige.
Fru talman! Det är alldeles självklart att utgångspunkten är individerna. Det är individerna som vill arbeta och som skaffar sig jobb. Att de ska göras så starka som möjligt ingår i hela vårt program. Det är inte minst därför som vi satsar så mycket på den aktiva arbetsmarknadspolitiken, utbildning, kompetensutveckling osv. Sverige är ett av de länder som har kommit längst i det här sammanhanget. Jag tog i går emot en uppvaktning från den europeiska unionen för handikappade. De önskar alla att man skulle komma lika långt i andra länder som man har gjort i Sverige. Det är så även för kvinnlig förvärvsfrekvens. Där ligger Sverige mycket högre än andra länder. Vi har kommit ganska långt på väg med de grupper som är potentialen framöver. De grupper där vi är dåliga är de med utländsk bakgrund. De har en mycket sämre utveckling än vi skulle vilja se. Men även där ökar antalet i arbetskraften i dag.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Thalén. Sedan några år pågår ett arbete mellan Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna med att utveckla ett modernt IT-stöd i syfte att förbättra kvalitet, tillgänglighet och god service för de inskrivna försäkrade. Kostnadsutvecklingen i förhållande till påvisbara resultat när det gäller det s.k. utvecklingsprogrammet inom socialförsäkringsadministrationen är dock oroväckande. har att granska effektiviteten i statliga myndigheters hantering av offentliga medel riktar i sin senaste rapport om utvecklingsprogrammet skarp kritik mot Riksförsäkringsverkets sätt att sköta det. Föranleder Statskontorets senaste kritik någon socialförsäkringsministerns åtgärd?
Fru talman! Det är precis som Henrik Järrel beskriver. Det är en omfattande utveckling av IT-stöd som pågår inom socialförsäkringsadministrationen. Under de år som utvecklingen har pågått har man haft ganska stora problem. Av just det skälet har vi också tagit stöd av Statskontoret. Det som nu pågår är en utveckling inom vissa områden. Det handlar om pilotprojekt som ska ta det ena socialförsäkringsslaget efter det andra in i ett IT-stöd. Vi har från departementets sida kontinuerliga kontakter med Riksförsäkringsverket, Försäkringskasseförbundet och Statskontoret för att följa arbetet. Syftet är att vi ska se till att vi får ett ordentligt administrativt stöd som ska underlätta främst genomförandet av det nya pensionssystemet och därefter de övriga socialförsäkringsslagen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Thalén för svaret. Jag vill dock mot bakgrund av min erfarenhet inom den allmänna försäkringskassans värld säga att jag är lite orolig över utvecklingen. De av oss som var med på den tiden när den s.k. FAS 90-reformen skulle genomföras har anledning att vara bekymrade inför detta. Jag inser till fullo vikten av att vi får ett nytt modernt utvecklingsprogram och ett bra IT-stöd. Det har kommit för att stanna. Men jag är bekymrad över att den kompetens som skulle finnas här inte riktigt finns, t.ex. på RFV Datas avdelning i Sundsvall. Här har varit flera förseningar, taktiska tillbakadraganden och reträtter. Det är viktigt att det händer någonting. Jag brukar fråga mig: Varför kan Finland i sitt datasystem för socialförsäkringar hantera ungefär 100 förmånsslag medan vi knappt förmår hantera hälften? Det är märkligt. Jag tror att man skulle behöva rikta blickarna mot vårt östra grannland.
Fru talman! Både Henrik Järrel och jag har i olika omgångar besökt vårt östra grannland i syfte att titta just på detta. Det är inte min uppgift att bedöma huruvida det finns kompetens eller inte på RFV Data. Men jag vet att det finns ett nära samarbete mellan Riksförsäkringsverket, RFV Data och Statskontoret och att frågan följs utomordentligt noga. Riksdagens och min önskan är att det ska fungera väl, och absolut senast när det nya pensionssystemet ska träda i kraft. Den önskan är också framförd utomordentligt tydligt till de berörda.
Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga som knyter ihop politikområdet miljö med jordbruk. Jag riktar mig till Margareta Winberg. Sverige har ett åtagande som säger att vi ska minska kvävebelastningen till Östersjön söder om Ålands hav med 50 % fram till år 2005. Det är ett mål som har visat sig mycket svårt att klara. Eftersom jordbruket bidrar med ungefär 45 % av den svenska kvävebelastningen handlar det mycket om vilka åtgärder vi kan vidta inom jordbruket för att minska utsläppet av framför allt kväveföreningar. I Miljömålskommitténs redovisning som kom för något halvår sedan kan man se att Sverige möjligen kan klara en minskning på 25-30 %.
Fru talman! Det är en hel del olika saker som redan håller på att hända. Vi har det pågående miljöoch landsbygdsprogrammet. Det är ett EU-program som är utformat av Sverige och godkänt i Bryssel. Det är ett exempel. Det är förhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som jag inte vet om de har startat, men de ska väl starta. De handlar om miljömålen. Det kommer säkerligen fram nya förslag som vi måste förelägga riksdagen för att nå fram till detta. Sveriges gamla krav på EU om en omläggning av jordbrukspolitiken blir nu väldigt tydlig med det som händer i många andra länder. Det har inte med utsläppen att göra, utan det handlar om djursjukdomar och smittsamhet. Det leder åt ett håll som jag tror kommer att vara bra också för det som Gudrun Lindvall tar upp. Redan på det informella ministermötet i Östersund kommer vi att påbörja en sådan diskussion.
Fru talman! Ska jag tolka det så att vid den översyn av landsbygdsprogrammet som ska ske år 2002 kommer ministern att verka för att vi ska kunna utöka de stöd som finns inom delmål 1 som handlar om miljön? När Miljömålskommittén har räknat på detta har man sett att de stöd som vi har i dag långt ifrån räcker för att klara kvävemålet. Ska jag tolka svaret så att det kommer utökade stöd för miljöåtgärder inom lantbruket inom landsbygdsprogrammet efter översynen 2002?
Fru talman! Sveriges övergripande målsättning är att öka miljö och landsbygdsprogrammens andel av hela jordbrukspolitiken och föra över pengar från t.ex. direktstöd och andra ersättningsformer som vi inte tycker är bra - exportbidrag till tredje land är ett annat sådant stöd - till just miljö och landsbygdsprogrammen. Det behövs mer pengar där. Det är vår övergripande ambition. Sedan ska detta genomföras i en förhandling med de andra ministrarna och med kommissionen. Vi får se hur långt vi kommer, men ambitionen finns där.

Fru talman! Det som händer i Makedonien är mycket oroande. Det är ingen enkel statsbildning i sig med den stora albanska minoriteten som ofta lever under sämre villkor än majoritetsbefolkningen. Det är mycket oroande att extremister nu, med vapen i hand och förmodligen också med inslag från kosovoalbansk sida, har startat en kampanj. Vi är tacksamma för att riksdagen - jag tror att det var i går - fattade beslut om att geografiskt utvidga mandatet för dem som deltar i den svenska KFOR-styrkan. Det är en viktig del som innebär att man också får gå in på makedoniskt område om den makedoniska regeringen vill att KFOR-styrkan ska göra det. Dessutom behövs det fler soldater för att se till att det blir lugnare i de här områdena. Vi har i dag förberett ett beslut att sända dit fler soldater.
Fru talman! Jag har också funderingar på vad Sverige kan göra tillsammans med EU för att förebygga konflikten. Vilka åtgärder kan planeras när det gäller att motverka de här sociala och ekonomiska motsättningarna?
Fru talman! Utrikesminister Anna Lindh är i Makedonien i dag i spetsen för en EU-delegation för att se vad man kan göra framför allt politiskt. Men de är också där för att tydliggöra EU:s intresse av att stabilisera situationen. Det kan vi också göra genom resurser. EU har lovat att ge stöd för att förstärka gränskontrollen, ge ökat bistånd till fattiga områden och ge ökat stöd till minoriteterna. Det gäller bl.a. ett universitet för albaner. Det är väldigt väsentligt att det får starta. Det handlar också om ett ge tekniskt stöd till den folkräkning som är planerad. Det är en mycket känslig fråga som handlar om hur stor minoriteten egentligen är. Det är några exempel på vad EU kan göra.
Fru talman! I dag har WHO presenterat ännu en rapport om situationen i världen när det gäller tbc. Under senare år har vi sett att den har blivit alltmer oroväckande. Den har kommit tillbaka som en farsot i vårt land, även om den ännu inte är så spridd. För en tid sedan kunde man läsa i medierna om en rapport från Socialstyrelsen rörande asylsökande barns hälsovård. Där framgick bl.a. att barnavårdscentralerna och folktandvården inte visste vilka asylsökande barn som fanns i deras område. Många torde därför gå miste om undersökningar, vaccinationer och vård. I rapporten stod också att barnen diskrimineras eftersom de ibland kan tvingas att göra provtagning för hiv, hepatit eller tbc för att få komma till en skola. Intentionerna i utlänningslagen skulle alltså inte medge annat än frivillighet. Då är min fråga till socialministern: Är det rimligt att man ska tolka gällande lagregler på det sättet? Där finns ju en chans för många av dem att för första gången få en vettig diagnostisering och behandling. Man kan väl knappast tänka sig bättre argument för dem med xenofobi än att kunna peka på att svenska barn i skolan har smittats av flyktingar som vägrat eller förmåtts att avstå från provtagningar av principiella skäl.
Fru talman! Jag har inte följt någon redovisning av just den här problemställningen. Jag har i grunden precis samma inställning, nämligen att vi ska se till så att man verkligen tar prover och att alla också får vaccination. Jag har inte fått någon rapport om att detta skulle vara något problem. Jag utgår helt enkelt från att Smittskyddsinstitutet å ena sidan och Socialstyrelsen å andra sidan följer frågan och försäkrar sig om att vi inte riskerar att få någon ny smitta som en följd av att barn till föräldrar som söker asyl skulle sprida smittan vidare.
Fru talman! Tack för det svaret. Jag utgår från att jag ska tolka socialministerns svar så att han också delar min oro för att detta kan innebära negativa relationer mellan svenskar och flyktingar om någonting sådant skulle komma och att det bör vara en bra förebyggande åtgärd att se till att de här proverna tas.
Fru talman! Som jag sade i mitt första svar måste en grundläggande hållning vara att alla faktiskt ska genomgå prov och bli vaccinerade. Det är viktigt. Om vi skulle få en sådan situation som Lennart Fridén talar om är det naturligtvis bekymmersamt, men jag har inte fått några signaler från de myndigheter som ansvarar för det här området. Jag tror inte att vi i själva verket står inför något stort problem när det gäller smittspridning på det här området.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Även om vi i Sverige har jobbat aktivt för en god arbetsmiljö genom forskning och lagstiftning, finns det mycket kvar att göra. I samma takt som vi löser gamla problem dyker nya upp. Det betyder tyvärr att arbetstagare även fortsättningsvis kommer att få arbetsskador. I början av 90-talet stramades arbetsskadeförsäkringen åt. Många upplevde att det drabbade enskilda på ett orättvist sätt. Jag undrar: Kommer regeringen att vidta åtgärder för att förbättra villkoren för dem som drabbas av arbetsskador?
Fru talman! Inom Socialdepartementet pågår nu ett arbete med att ta fram förslag till en ny arbetsskadeförsäkring. Det är min avsikt att inom en inte alltför avlägsen framtid presentera en departementsskrivelse i frågan och att remittera den samt att därefter gå till riksdagen med först en lagrådsremiss och senare under året en proposition. Då kommer vi också att mer konkret presentera hur ett förslag till en ny arbetsskadeförsäkring skulle kunna se ut.
Fru talman! Jag tackar för svaret och hoppas att regeringen även fortsättningsvis beaktar vikten av att jobba för en god arbetsmiljö. I dag känner jag en viss oro för att arbetslivsforskningen håller på att splittras upp och kanske urholkas. Jag hoppas att regeringen bevakar att det inte sker.
Fru talman! Jag har en fråga till finansminister Bosse Ringholm. Den gäller äldre dieselbilar. Med endast tre månaders förvarning höjdes fordonsskatten på äldre dieselbilar vid årsskiftet. En större bil typ Mercedes kostar i dag 3 000-4 000 kr mer för ägaren i skatt. Många människor reagerar på detta och menar att deras bil blir för dyr att behålla. Samtidigt sjunker den i värde och blir svår att sälja. En del människor registrerar om sina bilar till lätt lastbil. Jag har förstått att finansministern har reagerat på detta och försöker stoppa de här omregistreringarna.
Fru talman! Situationen är den att vi sedan länge har haft olika beskattningsnivåer på dieselbränsle och vanlig bensin. I det läget har det uppstått en ojämlikhet på så vis att dieselbilar har haft förmåner i förhållande till bensindrivna bilar. Det har uppmärksammats sedan mycket lång tid tillbaka. Det gjordes nu vid årsskiftet en skattejustering. Fordonsskatten höjdes för äldre dieselbilar för att ta bort olikheten som har funnits när det gäller bränslet och bränslebeskattningen. Det blir naturligtvis alltid en viss tröskeleffekt. Det är en sådan sak som inträffar. Men bakgrunden har varit att skapa likformighet i beskattningen, eftersom äldre dieselbilar hittills har varit gynnade. Nu är de neutrala. Svaret på frågan är att förändringen av fordonskatten har skett för att ge människor chans att välja på ett neutralt sätt mellan olika typer av fordon.
Fru talman! Jag kan tyvärr inte säga tack för svaret. Jag tycker att det inte var något svar. Min fråga var varför ministern vill hindra människor att registrera om bilar till lätt lastbil för att få lägre fordonsskatt, om man nu tänker använda dem som lätt lastbil. Det är detta jag undrar över.
Fru talman! Svaret är enkelt. Likformighet i beskattningen är det första. Det andra är naturligtvis att personbilar är avsedda att vara personbilar - inte att använda ett kryphål i lagen.

Fru talman! Vi debatterar i dag utbildningsutskottets betänkande, UbU9, Fristående skolor. Under lång tid har majoritetspartierna i Sveriges riksdag hävdat att fristående skolor är ett hot mot den kommunala skolan. Argument som att friskolorna utarmar den kommunala skolan och ökar segregationen har ständigt förts fram från vänsterhåll. I Sverige är andelen fristående skolor relativt låg. 3,4 % av grundskolorna och 4 % av gymnasieskolorna är s.k. friskolor. Även om andelen friskolor är låg har dessa skolor kommit för att stanna. Efterfrågan från elever och föräldrar är stor. Det visar inte minst de många nyansökningar som ständigt kommer in till Trots ett envist motstånd från vänsterhåll är det ändå glädjande, tycker jag och kristdemokraterna, att skolministern vid flera tillfällen här i kammaren uttalat sig om att friskolorna har kommit för att stanna. Det är en oerhört viktig signal från skolministern till alla som vill förhindra och kanske t.o.m. förbjuda friskolorna. Ändå känner vi kristdemokrater en viss oro eftersom det finns starka röster för att skärpa reglerna för friskolan och göra det svårare att starta och driva friskolor. Kristdemokraterna anser i stället att regelverket för godkännande av och bidraget till friskolor behöver utformas så att fler stimuleras att starta och driva fristående skolor. Självklart ska det centrala kravet för alla skolor vara hög kvalitet och god och trygg miljö för eleverna. Det är viktigt att ansvaret för tillsyn, uppföljning och utvärdering också fortsättningsvis vilar på Skolverket. Särskilt viktigt är, anser vi, att Skolverket i sin tillsyn ägnar stor uppmärksamhet åt hur läroplanens värdegrund och allmänna mål efterlevs, och det inte enbart i fristående skolor utan i samtliga skolor. För ett par veckor sedan kom ESO-rapporten Konkurrens bildar skola. Det är en rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna. Rapporten visar att friskolorna inte alls utarmar de kommunala skolorna på duktiga elever, som många velat göra gällande. Tvärtom visar rapporten att elever i de kommunala skolorna gynnas av konkurrensen från friskolorna. Inte ens för svaga elever är konkurrensen negativ, konstaterar rapporten. Konkurrensutsättning och valfrihet ställer i stället krav på anpassning av de kommunala skolorna, visar rapporten. Rapporten pekar också på en annan viktig sak - att det finns forskning som slår fast att de positiva effekterna av konkurrens på skolområdet är stora. Fru talman! ESO-rapporten stämmer väl överens med vad kristdemokraterna länge hävdat, nämligen att mångfalden av skolor berikar den enskilda individen. Barn är olika och har olika behov. Vi anser att respekten för varje individs integritet kräver mångfald. Därför anser vi att fristående skolor ska vara ett självklart inslag i skolväsendet. De stimulerar till pedagogisk och organisatorisk förnyelse, de ökar flexibiliteten och leder till närsamhällets engagemang. För oss kristdemokrater är det viktigt att slå vakt om individens rätt att välja skola. Oberoende av föräldrarnas ekonomi, elevens handikapp eller andra särskilda behov ska eleven kunna välja en fristående skola och ges möjlighet att få en utbildning som bäst passar just honom eller henne. Kristdemokraterna anser, i motsats till socialdemokraterna, att rätten att få välja skola måste gälla alla elever. Fru talman! Det centrala kravet för alla skolor måste vara god kvalitet på undervisningen och en bra och trygg miljö för eleverna. En förutsättning för detta är tillgången på kompetenta och behöriga lärare. Detta gäller såväl den kommunala som de fristående skolorna. Tyvärr har vi fortfarande brist på behöriga lärare i landet. Det råder en beklaglig brist på behöriga lärare, och det är regeringen som är ansvarig för det. Enligt vår mening ska Skolverket vara tillståndsmyndighet för alla fristående skolor. Så är det tyvärr inte i dag. Godkännande av fristående skolor för elever med funktionshinder prövas i stället av styrelsen för specialskolan. Varför denna särbehandling av specialskolan? Jag hoppas verkligen att särbehandlingen inte beror på att det handlar om funktionshindrade elever. Tillsynsansvaret ska också, anser vi, ligga på Skolverket. För kristdemokraterna är det självklart att samma ekonomiska villkor ska gälla för de fristående gymnasieskolorna som för de offentliga. I dag lägger regeringen fast en lägsta nivå, program för program, för vad kommunerna är skyldiga att betala till fristående gymnasieskolor. Detta ska gälla om inte parterna, kommunen och friskolan, själva kan komma överens om lämplig ersättningsnivå. Rimligen borde ur rättvisesynpunkt samma ersättningsnivå tillämpas för de fristående gymnasieskolorna som för de offentliga skolorna. Rimligtvis borde också samma villkor gälla i hela landet. Varje elev måste ha rätt att få samma del av samhällets gemensammaa kaka, oavsett vilken skolform han eller hon väljer. Fristående skolor med elever i behov av särskilt stöd måste därutöver kompenseras för särskilda åtaganden. Vi anser att kommunernas rätt att reducera bidragsbeloppet till friskolorna med upp 5 % efter eget tycke är olycklig. Fru talman! Vi anser att elevernas rätt att välja gymnasieskola och program i gymnasieskolan i dag inte tillgodoses. Vi anser att större valfrihet ska ges åt eleverna att söka gymnasieprogram eller enskilda kurser utanför hemkommunen. Fru talman! Majoriteten i utskottet avstyrker oppositionens yrkande om denna rättighet med motiveringen att det redan finns en omfattande valfrihet inom skolväsendet. Elever och föräldrar har successivt givits större rätt och möjlighet att välja skola, skriver majoriteten i betänkandet. Kommuner i Stockholmsregionen lyfts fram som positiva exempel på valfrihet i betänkandet. Vi anser att det är glädjande att det finns goda exempel ute i landet som också socialdemokrater och vänsterpartister kan åberopa, men samtidigt är det här något märkligt, eftersom majoriteten titt och tätt i olika sammanhang målar upp Stockholmsregionen, med dess borgerliga majoritet, som rena Harmagedon. Varför ska bara eleverna i Stockholmsregionen och på några få andra orter i landet ha rätt att välja skola? Ökar inte den här begränsningen segregationen i landet? Fru talman! Självklart står jag bakom samtliga reservationer där kristdemokraterna finns med, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2 under punkt 2.

Fru talman! Erling Wälivaara hänvisade i sitt anförande till rapporten Konkurrens bildar skola. Jag utgår från att Erling Wälivaara liksom jag har läst den ganska noggrant, för den är intressant. Den innehåller en hel del forskarstatistik över fristående skolor. Det statistiska samband som finns mellan fristående skolor och skolresultat är svagt. I själva verket kan det förklaras av en mängd andra saker än förekomsten av fristående skolor. Snarare än på de fristående skolornas förträfflighet visar rapporten på att helt andra faktorer än förekomsten av friskolor avgör hur väl eleverna lyckas. Faktorer som föräldrarnas inkomst och utbildningsbakgrund har enligt författarna själva ett långt större förklaringsvärde. Att mot den bakgrunden använda den här rapporten för visa på att friskolorna skulle vara en mirakelmedicin för skolan tycker jag är att bygga på en medveten feltolkning. Avslutningsvis samma fråga som jag ställde till den moderate debattören: Anser kristdemokraterna att utbildning i första hand ska vara en vara på en marknad eller en gemensam angelägenhet och en grundläggande rättighet för barn och ungdomar?
Fru talman! Jag har många gånger här i kammaren lyssnat på Lennart Gustavsson, och han har då vid många tillfällen åberopat olika rapporter, både från ESO och från andra håll. Det var förväntat att Lennart Gustavsson skulle kritisera den här rapporten. Lennart Gustavsson väljer det som passar honom och hans parti. Självklart ska skolan och det gemensamma betala och stå för skolutbildningen. Kristdemokraterna har inte någon avvikande mening i det avseendet. Jag har en fråga till Lennart Gustavsson med anledning av Vänsterpartiets negativa inställning till fristående skolor. Jag kommer liksom Lennart Gustavsson från glesbygden. Kommunerna har där speciella problem med att tillhandahålla skolundervisning. Många skolor stängs i glesbygden i dag. Många föräldrar begär att få starta friskolor, även om elevantalet blir lågt. Hur ställer sig Lennart Gustavsson till detta? Ska de få rätt att starta en friskola, eller ska eleverna - små barn - skjutsas tio mil per dag?
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om den problematik som finns i fråga om glesbygdsskolor. Jag är också väl medveten om att vi inte löser problemen genom att säga att alla skolor i ett område med vikande elevunderlag ska göras om till friskolor. Det är en falsk lösning. Vi kan naturligtvis även i de kommunala skolorna lösa de problemen. Det vet Erling Wälivaara lika väl som jag. Angående att tolka rapporter som man själv vill tycker jag att man här har ett konstigt angreppssätt. Vad jag hänvisade till var vad författarna själva sade. Man kan använda rapporter på olika sätt, och jag påstår att kristdemokraterna väljer att använda rapporten som det passar deras politik, en politik som innebär att man ser fristående skolor som ett sätt att lösa en del av de problem som finns inom skolans område. Rapporten innehåller mycket väsentlig information som vi ska ta till oss och lära av. Till sist, Erling Wälivaara: Jag tog Stockholm som ett exempel när det gällde fristående skolor. Är de fristående skolornas utveckling i Stockholmsregionen ett bra exempel på hur man motverkar segregation?
Fru talman! Jag har inte på något sätt hävdat att alla glesbygdsskolor ska göras om till fristående skolor. Men om önskemålet kommer från föräldrar och organisationer i byarna, är Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet då beredda att säga okej till startande av en sådan skola? Jag vill med detta få klargjort om Vänsterpartiets kritik och motstånd mot fristående skolor är kompakt eller om det finns några öppningar också i vänsterpolitiken. Lennart Gustavsson hävdar att jag anpassar kristdemokraternas politik efter olika rapporter. Det är inte alls så. Lennart Gustavsson är mycket väl medveten om att kristdemokraterna långt innan ESO rapporten kom talade om vikten av att gå föräldrar och elever till mötes. Rätten till valfrihet handlar faktiskt om grundläggande mänskliga värden. Vi vill tillerkänna föräldrar och elever den rätten. Det vill inte ni.
Gustavsson inte äger rätt till fler repliker just nu utan att replikskiftet i detta avseende är avslutat.

Fru talman! Rätten att välja skola är väldigt viktig för demokratin. Det är en av anledningarna till att vi i Centerpartiet är positiva till friskolor. Det är viktigt att det finns en mångfald av alternativ för alla barn. De fristående skolorna är en del av en stark rörelse i samhället där människor visar att de vill ta ett större ansvar, ha större möjligheter till egna initiativ och vara mer delaktiga i samhället. När glesbygdsskolor har varit hotade av nedläggning har möjligheten att starta friskola varit något som gett bygden en morot att arbeta för. Det har i många småorter ökat livskvaliteten och livslusten för ortens befolkning. Gemenskapen har ökat, och det har i sin tur lett till att man tillsammans arbetat för att utveckla sin hembygd. När friskolor startat har det från början mest berott på att man ville ha en skola med ett visst slags pedagogik - Montessori, Waldorf eller liknande. Många friskolor som hade en speciell livsåskådning startades också. I dag tycker jag att man kan se andra anledningar till att friskolor startar. Det kan vara en missnöjesyttring över att den kommunala skolan inte fungerar som personal, föräldrar och elever anser att en bra skola ska fungera. Det är egentligen en väldigt tråkig utveckling för den kommunala skolan. Samtidigt kan man dock se möjligheter i detta. För att få behålla elever i den kommunala skolan måste personalen vid skolorna spänna bågen en aning. Det är en utmaning som jag tror kan leda till väldigt mycket gott. Runtom i landets kommuner diskuteras nu nyetableringar av friskolor. Många ser med oro på utvecklingen, medan andra ser möjligheterna. Jag önskar att de flesta kommunpolitikerna ser möjligheterna i första hand. Den mentala bild man målar upp är viktig för att man ska kunna skapa bra skolor för våra barn. Det man tror på, det blir bra. I annat fall kan det bli som för golfspelaren som ska slå ett slag och tänker: Jag hoppas att jag kan lägga bollen på greenen. Men just i samma ögonblick som han ska till att slå kommer tanken: Nej, jag kommer säkert att slå bollen in i skogen. Om han tänker så är det ju lika bra att han kastar bollen in i skogen direkt, för naturligtvis kommer bollen att gå dit. Likadant kan det bli för de kommunala skolorna. Om man räds konkurrens är risken stor att det går åt skogen för de kommunala skolornas utveckling. I stället kunde man se friskolorna som en utmaning och konkurrera med dem genom att erbjuda god kvalitet på utbildningen och skapa en trygg och bra miljö för eleverna. Fru talman! Beträffande gymnasieskolorna kan friskolorna - eller de fristående skolorna, som Lennart Gustavsson gärna vill att vi ska säga - även där vara ett bra komplement till de kommunala. Det är värdefullt att eleverna ges möjlighet att söka sig till gymnasieskolor som erbjuder utbildningsprogram som kommunens gymnasieskola inte kan erbjuda. Som exempel kan vi se idrottsgymnasierna. Det är också bra att kommunerna börjar samarbeta om olika program, tillåter att elever får söka till grannkommunens gymnasieutbildningar och i de flesta fall är beredda att betala den interkommunala ersättningen. Sådant samarbete kan man se i stora tätortskommuner. Vi ser det t.ex. i Stockholm. Jag ser det hemma hos mig, där de tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand går ut med gemensamt utbud inför höstens ansökningar. Man kan alltså se detta där skolorna ligger nära varandra. Men hur ser det ut i områden där det är långt till grannkommunernas gymnasieskolor? Vi i Centerpartiet är positiva till att reglerna för utbildning på entreprenad ses över för att göra det möjligt att i större utsträckning lägga ut också teoretiska ämnen på entreprenad till olika utbildningsanordnare. Jag yrkar med detta bifall till reservation 2 under punkt 9 delvis, om mottagande i fristående skola av elev i behov av särskilt stöd. Alla elever ska ha rätt att välja skola, och därför bör reglerna ändras så att kommunerna ersätter fristående skolor som tar emot elever i behov av särskilt stöd. Slutligen skulle jag vilja ställa några frågor som jag hoppas få svar på senare under debatten. Varför är socialdemokraterna och regeringen så oroade över att det skulle vara segregerande att gå i friskolor? Varför är ni så emot att införa en ersättning till de friskolor som tar emot elever med särskilda behov? Det är väl segregering om något! Jag hoppas också att regeringen - eller socialdemokraterna, eftersom vi inte har någon minister här - kan tala om i klartext vad ni menar med privata vinstintressen och varför ni räds detta.

Fru talman! Det har länge varit klart att friskolor inneburit förnyelse och mångfald i den svenska skolvärlden. Nu börjar det bli allt tydligare att friskolorna också bidrar till att höja kvaliteten i alla skolor. Utvecklingen av friskolor som är öppna för alla innebär för oss liberaler en fördjupning och utveckling av den demokratiska idén om en skola för alla. All erfarenhet visar att mångfald och konkurrens är till fördel för en verksamhet på sikt. Det gäller inte bara för konsumtionsvaror och servicetjänster utan också för sjukvård och skolor. Genom att nya idéer föds, både när det gäller pedagogik och när det gäller ekonomi och organisation, sker en positiv utveckling. Utvecklingen av friskolor har ägt rum under segt motstånd från socialdemokrater och vänsterpartister. Genom att stifta lagar försökte man en gång stoppa föräldrakooperativa dagis. Sedan försvann det motståndet för många år sedan. Under den senaste borgerliga regeringen kritiserade socialdemokrater och vänsterpartister de bidrag som infördes till fristående skolor. När socialdemokraterna väl kom till makten igen var det omöjligt att bortse från den opinion för alternativ inom skolan som fanns bland människor, och friskolorna fick glädjande nog vara kvar, fast med vissa begränsningar. Skollagen fick en oklar formulering om att skolan inte får påverka den kommunala skolverksamheten negativt. Detta kan innebära att fastän föräldrar och elever föredrar en ny skola får den inte startas om en kommunal måste stängas. De fristående skolorna har heller inte samma självklara rätt till bidrag för elever med särskilt behov av stöd. Likaså har inte ett fristående gymnasium rätt att inrätta det individuella programmet, som annars regeringen anser vara ett alternativ för elever som kommer till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Jag tycker tvärtom, fru talman, att friskolorna borde ges alla möjligheter att erbjuda elever med särskilt behov av stöd en god undervisning. Trots motståndet på många håll har nu nya specialinriktade friskolor börjat växa fram, t.ex. för elever med DAMP eller Aspergers syndrom osv. - åter ett exempel på att mångfald föder idéer. Motståndarna till friskolor talar ofta om segregering - endast rika och välutbildade föräldrar skulle sätta sina barn i friskolor. I själva verket är segregeringen sedan länge inbyggd i våra bostadsområden i Sverige genom att olika boendeformer ligger så avgränsade från varandra. I det gamla systemet var man tvungen att välja skola i sitt eget bostadsområde. Möjligheten att välja en skola utanför det egna bostadsområdet gör att t.ex. elever från ett utpräglat villaområde kan träffa elever från hyreshusområden osv. I och med att friskolor inte får ta ut avgifter blir valfriheten inte heller en plånboksfråga. För tio femton år sedan kunde man i Sverige fortfarande förbjuda människor att t.o.m. välja en annan kommunal skola än den skolstyrelsen bestämde för dem. Även den bristen på valfrihet försvarades på den tiden av socialdemokrater och vänsterpartister. Det skulle bli kaos i organisationen om människor fick välja själva, sade man. En del fattar inte ens i dag att människor inte längre låter sig hunsas på det sättet. I stället för att ropa på förbud för nya alternativ borde politikerna i kommunerna satsa på att deras skolor höjer kvaliteten. I de områden som tenderar att tappa elever till andra skolor borde skolorna få en särskilt intressant utbildningsprofil så att människor även från andra bostadsområden kan välja dessa skolor. Fru talman! Som sagt har det funnits ett segt motstånd från vissa håll mot friskolor, framför allt från socialdemokrater och vänsterpartister. Men motståndet har blivit svagare och svagare. Nu har det kommit utredningar som stärker intrycket att friskolorna har kommit för att stanna. ESO-rapporten Konkurrens bildar skola kommer fram till att konkurrens är bra för alla skolor. Utredningen har kommit fram till att de kommunala skolorna blir bättre i kommuner där det finns friskolor. Det finns inget stöd för uppfattningen att friskolor leder till att den kommunala skolan utarmas. Friskolekommittén under regeringen konstaterar också att det inte finns någon anledning att förbjuda friskolor att tillhöra vinstgivande företag. En sådan undantagsregel har ju diskuterats ibland, bl.a. av regeringen. Efter dessa positiva utredningar hoppas jag att debatten ska handla mer om hur de svenska skolorna ska bli bättre och bättre, oavsett vem som driver dem. Jag hoppas naturligtvis att regeringspartiet ska lyssna mindre på rädslan för valfrihet, som Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet har gett uttryck för här i dag. Folkpartiet vill fortsätta utvecklingen mot valfrihet för alla. Därför har vi i dag motioner om att öka valfriheten. Friskolor borde få samma möjligheter att ge stöd till alla elever som den kommunala skolan har. Valfriheten borde utökas till att gälla också fritt val mellan kommunala skolor över kommungränserna. Reglerna för godkännande av friskolor borde ändras. En friskola som uppfyller de utbildningsmässiga villkoren ska inte kunna stoppas för att en kommunmajoritet råkar vara negativ, kanske av politiska skäl. Liberalerna gick en gång i spetsen för att ge alla människor rätt till en likvärdig utbildning. Jag ser de nya friskolorna som en utveckling av den demokratiska idén om en skola för alla. Alla människor ska få rätt att välja bland skolor som följer statens måldokument när det gäller kvalitet och när det gäller demokratiska grundvärderingar. För att spara tid, fru talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 2 under mom. 2 och reservation 5 under mom. 5.

Fru talman! Ulf Nilsson använde mycket tid till att försöka reda ut valfrihetsbegreppet. Vi kanske vid ett annat tillfälle kan fortsätta att reda ut det. Det jag tycker är intressant är att det valfrihetsbegreppet bygger på en illusion om att allting är frid och fröjd, att vi inte har de segregerade bostadsområden som Ulf Nilsson faktiskt själv pratar om. Samma sak som jag nämnde för Erling Wälivaara när vi diskuterade ESO-rapporten är att den valfrihet som Ulf Nilsson pratar om i stort sett bygger på en valfrihet som beror på föräldrarnas inkomst, en valfrihet som beror på utbildningsbakgrund. Jag skulle vara tacksam om Ulf Nilsson kunde kommentera även de delarna i den här rapporten. Sedan berörde Ulf Nilsson helt kort också de vinstdrivande företagen och deras möjlighet att bedriva skolverksamhet. En fråga som kan besvaras med ett ja eller ett nej är: Är vinstdrivande, t.o.m. börsnoterade företag lämpliga att driva skolor?
Fru talman! Lennart Gustavsson talar om att det är en illusion, men segregationen som vi alla tycker kan innebära ett problem ska vi göra vad vi kan för att bryta. Jag tror att friskolor kan vara en murbräcka mot segregation, eftersom allt talar för att när valfrihet i skolan uppkommer väljer människor skolor som inte enbart ligger i deras eget hemområde. Elever från olika miljöer möter varandra. Den statistik vi hittills har fått in tyder på att t.ex. många invandrargrupper väljer att gå i en skola som inte ligger i deras eget bostadsområde, där de i dag kanske inte ens träffar några svenskar. Jag har ingen naiv uppfattning om att segregationen ska kunna brytas på några år bara för att vi får friskolor. Men det viktiga är att det inte finns något stöd för, som bl.a. utredningen säger, att friskolorna skulle medverka till segregationen. Tvärtom blir det ett utbyte av elever som väljer skolor i olika områden. Valfriheten ska inte bero på inkomst. Det är därför vi i Folkpartiet har gjort alldeles klart att friskolorna inte ska få ta ut andra avgifter än de allmänna skolorna gör. Naturligtvis spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund en roll. Det gör den ju i den vanliga skolan också. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Lennart Gustavsson: Skulle Lennart Gustavsson vilja förbjuda den kommunala musikskolan om statistiken visar att det mest är barn till högutbildade föräldrar som väljer att gå där? Vi ska naturligtvis hela tiden sträva efter att det inte finns några ekonomiska och praktiska hinder för människor att välja och uppmuntra alla att välja. Det är den optimistiska och humanistiska vägen att gå när det gäller valfrihet.

Fru talman! Jag förstår att vi har många diskussioner och debatter rörande valfrihet att se fram emot. Jag ska inte bli kvar längre vid det, utan jag konstaterar bara att svaret var ganska tydligt i fråga om vinstdrivande och börsnoterade bolags möjlighet att vara huvudmän och driva skolor. Det är jag tacksam för. Det var ett ja, och det finns utifrån ett folkpartistiskt perspektiv inga problem med det. Det innebär alltså att utbildning kommer att ses som en vara på en marknad och i mindre utsträckning som en gemensam angelägenhet och en grundläggande rättighet för barn och ungdomar. Det svaret tyckte jag var tydligt. Jag är glad för att Folkpartiet är så tydligt i den frågan. En följdfråga till något som jag berörde i mitt anförande och som det skulle vara intressant att höra ett svar på från Folkpartiet gäller lärarnas kompetensnivå i de fristående skolorna. Är det rimligt, när vi nu har friskolor som arbetar på olika sätt, många med en bra pedagogisk inriktning, att vi ska ha samma krav på pedagogisk behörighet i fristående skolor som vi har inom den offentliga skolan?
Fru talman! Jag förstår inte varför Lennart Gustavsson drar slutsatsen att privata och vinstgivande företag på något sätt skulle rubba grundinställningen om utbildningen som en grundläggande rättighet. Det viktiga med utbildningen är ju att den är möjlig för alla, att den är kostnadsfri, att valfriheten är till för alla och att vi har nationella styrmedel och mål som utvärderar verksamheten. Det finns ett antal vinstdrivande företag som gör nytta i samhället, och jag tror inte, men kanske Lennart Gustavsson skulle vilja förstatliga dem också. Det viktiga är ju att en friskola inte kostar mer för människorna än en kommunal skola gör. Det viktiga är också att finansieringen är solidarisk över skattsedeln. För övrigt säger Friskolekommittén att de vinster som hittills har tagits ut ur friskolorna är försvinnande små. Det är ungefär vad som motsvarar ränta på utlånade pengar. Så det är ju inte profiten som har varit den huvudsakliga driften bakom att friskolor har vuxit fram, utan det är människors längtan efter att kunna välja alternativ. Jag ska också kommentera lärarnas kompetensnivå. Folkpartiet har drivit lärarutbildningsfrågorna väldigt hårt. Ett av våra förslag är lärarlegitimation, en certifiering av att en lärare har rätt utbildning enligt de nationella mål för lärarutbildning som ställs upp. Där kan även fristående lärarutbildningar finnas. Det vore naturligtvis väsentligt för föräldrar att vid bedömningen av friskolor kunna se om det där finns lärare med lärarlegitimation i större eller mindre utsträckning än vid en annan skola och hur man värderar det. Men min grundinställning är naturligtvis att fristående skolor ska följa måldokument även när det gäller lärarkompetens.

Fru talman! Varje gång vi diskuterar fristående skolor här i kammaren drar jag mig till minnes sagan om pojken som ropade "vargen kommer". Vi har haft många debatter om fristående skolor. Ibland har det varit med regeringsförslag i botten, ibland, som nu, rena motionsbetänkanden. Oberoende av sammanhang har borgerliga företrädare ropat "vargen kommer". Om den socialdemokratiska politiken genomförs kommer den att leda till de fristående skolornas snara död. Man har utmålat socialdemokratins praktiska politik som fiende till fristående skolor. Taktiken lyckades ganska bra så länge den inte kunde vederläggas av verkligheten. Men i dag ekar den tommare och tommare. Skillnaden är att vi har några års erfarenheter att se tillbaka på och dra slutsatser av. Det är en verklighet i stället för retorik. Det har nämligen visat sig att enskilda personer, företag och personal och föräldrakooperativ ser betydligt ljusare på möjligheterna att starta och bedriva fristående skolor än de borgerliga dysterkvistarna här i kammaren. Det planeras och ansöks om tillstånd för att starta fler fristående skolor i dag än någonsin tidigare. Det sker ju inte därför att folk tycker att det är omöjligt med de villkor som finns och som mina borgerliga kollegor i debatten förklarade som rena mordförsöket när de infördes. Det sker därför att det finns personer som har, förhoppningsvis, goda idéer om skolverksamhet som de vill förverkliga och att de ser bra villkor för att genomföra dem. I början av 90-talet fanns drygt 100 fristående grundskolor. I dag är antalet 450. De flesta har tillkommit under den tid vi har haft socialdemokratiska skolministrar. En del kritiserar detta faktum. Ännu fler vill starta. Det var nära 200 nya ansökningar som kom in förra året. I år har ansökningstiden inte gått ut ännu. När det gäller gymnasieskolan är bilden densamma, fast där har utvecklingen gått ännu snabbare. Det är på sin plats att fråga mina meddebattörer på den borgerliga kanten, kanske särskilt moderater och folkpartister: Har ni sett den här utvecklingen? Vilka slutsatser drar ni i så fall av den? Vad tycker ni så här i efterhand om ert eget sätt att föra debatten? Jag förväntar mig egentligen inga svar här, men frågorna kan ju leda till eftertanke på den egna kammaren. Då får de kanske avsedd verkan - förhoppningsvis. Fru talman! Jag vill säga något om statens och kommunernas roller i utbildningsväsendet. Staten, vi, ålägger kommunerna ett mycket stort ansvar för barns och ungas utbildning. De ska vara huvudmän och garantera alla barn och ungdomar en god utbildning. Skolan är vårt allra viktigaste gemensamma instrument för att ge alla barn en god start i livet. Kommunerna ska också svara för uppföljningen och utvärderingen av att skolan fungerar som den är tänkt. Det är svårt att tänka sig en annan ordning. Tanken på ett statligt huvudmannaskap förskräcker åtminstone mig, och det går inte heller att ge detta viktiga uppdrag till privata personer eller företag. En sådan styrning av privat verksamhet vill ingen ha. Därför är det viktigt att staten tar ansvar för att kommunerna ska ha möjlighet att ta sin del av ansvaret, dvs. att de får rimliga ekonomiska villkor och förutsättningar för att planera för sitt skolväsende. Uppfylls inte de villkoren är det eleverna som drabbas - inte kommunalrådet eller förvaltningschefen. Också intresset av demokratisk insyn och öppenhet kräver att uppdraget går till kommunerna - inte till privata företag eller enskilda personer. Skolväsendet mår bäst av att det står under ständig debatt och att det finns öppenhet omkring det. Det här hindrar inte att det finns fristående skolor som komplement till det kommunala skolväsendet. Jag noterade att Birgitta Sellén också använde precis de formuleringarna. Det gläder mig att vi har samma grundsyn på den punkten. Fristående skolor ska kunna verka på likvärdiga villkor och med samma grundläggande uppdrag när det gäller läroplanen som kommunala skolor. Jag tänker i första hand på den värdegrund som all skolverksamhet ska vila på. Intresset för att starta fristående skolor kan dock inte få slå sönder kommunernas möjligheter att leva upp till sitt ansvar eller frita de kommuner som av rent ideologiska skäl vill slippa. Det är inte lätt att hitta ett regelverk som skiljer agnarna från vetet. Men nu finns det ett bra underlag för en bred diskussion, dels Fristkommitténs betänkande, dels en PM från en arbetsgrupp i departementet. Båda går ut på en bred remiss, och ambitionen är att hitta regler som inte hindrar goda idéer att förverkligas och som samtidigt ger kommunerna reella och rimliga möjligheter att ta sitt ansvar. Jag hoppas, uppriktigt, att vi ska kunna nå en stor samsyn när frågan så småningom kommer till oss här i riksdagen i form av förslag från regeringen. Jag tror att det skulle gagna skolan och eleverna om den här trätan kunde biläggas och att folk, både i kommunerna och i de fristående skolorna, kunde få ett besked från oss att nu gäller de här reglerna och om dem är vi i stort överens. Att redan i dag gräva ned sig i skyttegravar och inta kompromisslösa ställningar är olyckligt. Det försvårar det arbete som ligger framför oss alla. Några kommentarer om de 49 motionsyrkanden som behandlas i betänkandet. De flesta återkommer vi till senare i samband med att vi får förslag med anledning av den remiss jag nämnde. Många är också föremål för diskussioner i både i Skollagskommittén och i Gymnasiekommittén. Därför finns det all anledning att med hänvisning till detta avstyrka motionsyrkandena, vilket också utskottsmajoriteten gör. Jag vill yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Jag ska kommentera några reservationer. I reservation 1 från moderaterna sägs att kvaliteten i skolan gynnas av rätten att välja skola. Det kan nog vara så för många, och vi är överens om att den rätten ska fortsätta att finnas. Den har funnits i många år nu.

Tycker Tomas Högström att kommunen i sådana fall lever upp till sitt ansvar? Ett annat exempel är Huddinge där jag var för ett par veckor sedan och träffade föräldrar. De hade just fått reda på att deras skola skulle privatiseras. Där finns det inget annat alternativ. Alla de andra möjliga skolorna är fulla. Det finns inte plats för barnen om de skulle vilja välja ett kommunalt alternativ. Sedan har jag några kommentarer till ESO rapporten. Vi har naturligtvis anledning att begrunda den i det fortsatta arbetet. Den lämnar en hel del övrigt att önska när det gäller analysen, men vi ska självfallet studera den och ta till oss den nya kunskap som kan finnas där. Dock blir man lite fundersam när författarna talar om att det ska bli mer lönsamt att driva skolor för ägarna och att skolor ska få ta ut terminsavgifter. Det är bra att det inledningsvis görs tydligt att det inte handlar om ställningstaganden från ESO, utan att det är åsikter som förs fram från de enskilda författarna. Det står ju var och en fritt att fundera. I den borgerliga reservationen 2, som för övrigt är den enda gemensamma, vilket väl säger något om osäkerheten om vad en gemensam borgerliga politik innebär, upprepas kravet om fritt val till gymnasieskolans program. Det finns redan i dag en i hög utsträckning betydande frihet. Frågan övervägs också i Gymnasiekommittén. Vi får anledning att återkomma till den. Det som allra mest styr unga människors tillgång till fortsatt utbildning är betygen. Ett fritt val begränsas alltså inte bara av kommungränser utan också av betygen. Är ni lika angelägna att lätta på den gränsen i valfrihetens namn? Det finns många fler kommentarer att ge omkring de 49 yrkandena. De finns utförligt kommenterade i betänkandet.

Fru talman! Eva Johansson ställde några frågor till mig, och en av dem gällde synen på kommunala kontra fristående skolor. Låt mig då säga, som jag sade i mitt anförande, att det finns utrymme för både kommunala skolor och fristående skolor. Hur fördelningen blir avgör elever, lärare och föräldrar. Bra skolor ska växa. Bra skolor kan visa på goda resultat. Bra skolor får elever som söker sig till dem. Här kommer vi in på hela problematiken. Ni vill garantera en driftsform men inte en annan. Ni glömmer hela skoldebattens utgångspunkt, som måste vara ett nationellt perspektiv. Med anledning av den diskussion som vi hitintills har fört kanske det vore intressant att höra vad Socialdemokraterna anser, med anledning av att en del av majoriteten nu har nöjdförklarat sig med vissa departementspromemorior, som man konstaterar skärper kraven på friskolorna. Vi ser än en gång den utveckling som vi har varnat för. Och det är väl tur att vi har varnat för vargen i den här kammaren vid flera tillfällen, för annars vore väl villkoren ännu sämre än vad de är på många håll i dag.
Fru talman! Det är inte riktigt så enkelt som Tomas Högström säger, att det här är en marknad som klarar sig själv. När en kommun fattar ett politiskt beslut att över huvud taget inte tillhandahålla någon grundskoleutbildning i en hel stor stadsdel finns inte den möjligheten. Det gäller mer än att välja mellan två skolor. Vi kan inte ge ett uppdrag till någon annan än kommunen att svara för att varje barn har en skola att gå till. Det handlar inte heller om att säga till ett barn att det kan få en plats nästa läsår, utan den dag det kommer ett barn och knackar på skolans dörr ska det finnas en plats. Detta ansvar kan inte läggas på någon annan än kommunen. Jag tror ändå att vi kan vara överens om det. Menar Tomas Högström att vi kan lägga ut detta ansvar på någon annan? Vem är det i så fall? Jag menar att en kommun måste ta ansvar för att se till att hålla en beredskap för detta.
Fru talman! Eva Johanssons argument mot den utveckling vi nu ser är att vissa kommuner inte har grundskoleverksamhet i en hel stor stadsdel. Men titta hur det ser ut i kommunerna, där det finns enbart kommunala skolor och där det finns stora stadsdelar utan grundskolor! Det finns skolor i detta land i dag som har 2 000-2 500 elever, för att ta ett exempel. Det är i huvudsak gymnasieskolor, men det finns också stora grundskolor. De har inte haft möjligheten att via friskolor knoppa av och starta verksamheter. Vi har nu, efter mycket debatt och många års kamp, lyckats få en utveckling som leder till det här, och då kommer bromsklossarna fram. När det sedan gäller skolplikten vill jag bara tydliggöra vad jag tidigare har sagt i dessa debatter i kammaren, att naturligtvis finns det ett ansvar för att elever ska få undervisning, att elever ska få gå i skolan - det måste uttalas - och att den ska finnas någonstans. Enligt Moderata samlingspartiets syn ligger det på kommunerna, i och med att de har ansvaret utifrån grundparagraferna i t.ex. socialtjänstlagen och skollagen. Det ordnar vi via den nationella finansieringen och inom ramen för det statsbidragssystem som finns. Men det är inte detsamma som att kommunerna ska driva varje skola.
Fru talman! Jag tyckte att jag försökte klargöra att vi ser att det finns fristående skolor och kommunala skolor och att de fristående skolorna kan vara utmärkta komplement till den kommunala skolan. Problemet med Moderaternas politik i den här frågan är att de har fel perspektiv. De har perspektivet att det ska finnas en rätt att driva skola. Vi har perspektivet att varje ung människa ska ha rätt till en plats i skolan och att det aldrig ska vara någon tvekan om vem som har uppdraget att uppfylla detta, att statens uppdrag tydligt och klart går till kommunerna. Där måste kommunerna leva upp till detta och se till att de har en organisation för att kunna ta emot alla barn och ungdomar. Där tycker jag att moderat politik lämnar en hel del frågor efter sig om hur de ser på det här. Detta är en skolpolitisk fråga, inte en näringsfrihetsfråga, Tomas Högström.

Fru talman! Jag har en kort, enkel fråga till Eva Johansson: Upplever Eva Johansson att det ökande antalet fristående skolor är till nackdel för den kommunala skolan? Eller delar Eva Johansson vår uppfattning, som också framgår av ESO-rapporten, att friskolan också kan vara en stimulans för den kommunala skolan?
Fru talman! Det går nog inte att säga helt entydigt att fristående skolor är bra eller dåliga. Det beror på hur skolan sköts och vilken verksamhet som bedrivs, men det handlar också om i vilket sammanhang de fristående skolorna finns. Om de påtagligt försvårar för kommunen att ta det ansvar som vi har lagt på kommunerna - Erling Wälivaara, jag och alla andra i denna kammare tillsammans - måste vi se till att kommunerna får rimliga villkor att ta det ansvaret. Framför allt ska vi ha elevperspektivet i den här frågan och fråga oss om det alltid är bra att en människas valfrihet får gå före en annan elevs, i det här fallet, intresse av att ha en skola nära sig och veta att han får plats där. Det vore välgörande om också Erling Wälivaara svarade på frågan om han tycker att det är rimligt att vi ger kommunerna det här uppdraget eller om det finns någon annan uppdragstagare som han ser som möjlig.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är självklart att det kan finnas särfall som är så dåliga eller så urusla att man inte kan säga att de är till gagn för den kommunala skolan. Jag återvänder ändå till ESO-rapporten, för där framhålls att friskolan kan vara en pedagogisk stimulans. I och med konkurrensförhållandet tvingar den helt enkelt den offentliga skolan att förkovra sig och vara mer på alerten. Jag vill också fråga en annan sak, och det gäller fristående skolor för elever med funktionshinder. Varför prövas inte de av Skolverket utan av styrelsen för specialskolan? Vad är anledningen till det?
Herr talman! Som jag sade i min inledning tycker jag att ESO-rapporten visst kan vara intressant att diskutera, men jag är inte särskilt imponerad av djupet i deras analys. De kommer till en del slutsatser som för min del är väldigt avlägsna. Frågan om var tillstånden för fristående specialskolor ska avgöras är aktuell i debatten och bereds för närvarande i departementet. Den beredningen är inte avslutad än. Låt oss återkomma till den frågan när beredningen är avslutad. Jag tycker att det är viktigt att också ta till vara den kompetens som finns i styrelsen för specialskolan. Det är det jag tycker är viktigt. Var den sedan lägger ansvaret kommer vi säkert fram till en bra lösning på så småningom, men först efter det att övervägandena är färdiga.
Herr talman! Eva Johansson kallar oss dysterkvistar. Jag vill säga att jag inte är en dysterkvist, utan tvärtom optimist. Jag inledde också med att beskriva att det har varit en väldigt positiv utveckling. Sedan den borgerliga regeringen öppnade för friskolor 1992 har den fortsatt, och den har fortsatt också under den socialdemokratiska regeringen, eftersom ni inte har rivit upp besluten. Men ni har gjort vissa förändringar som vi är kritiska till. Jag hoppas att den här utvecklingen fortsätter. Den fråga som jag har ställt till socialdemokraterna är om de vill genomföra ytterligare förbättringar för friskolor som gör att resurser för elever med behov av särskilt stöd går även till friskolor och som gör att kommunen inte får makt att säga nej till nyetableringar av friskolor. Jag har också hoppats och önskat att socialdemokraterna inte ska lyssna så mycket på Vänsterpartiet utan gå vidare i den här utvecklingen. Jag tycker inte att vi har fått något riktigt klart besked i dag. Jag vill inte säga att jag har dömt ut utvecklingen. Jag hoppas tvärtom att vi ska kunna samarbeta för att den här utvecklingen ska fortsätta. Det börjar bli allt klarare - jag upprepar det, herr talman - att framväxande av friskolor är bra när det gäller alla skolors kvalitet. Mångfalden stimulerar till kvalitetsutveckling. Sedan vill jag ha ett förtydligande. Jag förstod inte riktigt vad Eva Johansson menade på slutet när hon frågade om vi var beredda att diskutera förhållandet mellan betyg och valfrihet. Skulle Eva Johansson kunna precisera det?
Herr talman! Ni förespråkar valfrihet i alla sammanhang och har en reservation där ni i valfrihetens namn säger att ni ska ge alla elever möjlighet att välja utbildning. Jag tror att det handlar mest om gymnasieskolan. Det ska vara ett totalt fritt val. Då måste ju frågan vara om det bara gäller kommungränser eller om det också gäller det viktigaste, som begränsar unga människors möjligheter att komma vidare efter sina egna val i utbildningsväsendet, nämligen betygen. Det var bara en liten fråga. Jag kanske kan få svar på den i Ulf Nilssons nästa replik. Ulf Nilsson tycker inte att han är så dyster. Men Folkpartiet har, visserligen inte ensamt men tillsammans med andra, vid varje förändring som vi har föreslagit i regelverket när det gäller fristående skolor utropat att det kommer att leda till att friskolorna tynar bort och dör; deras villkor kommer att bli så mycket försämrade. Och hela tiden har vi sett hur antalet fristående skolor har ökat. Det tyder på en optimism och på att möjligheterna tas tillvara betydligt bättre ute i verkligheten än hos Ulf Nilsson och hans meddebattörer i den frågan. Jag tror att likvärdiga villkor - och det är det som vi försöker komma fram till nu också - för olika skolor med olika huvudmän är bra för alla. Det är det som vi eftersträvar och ingenting annat. När villkoren skiljer sig åt blir det alltid en misstanke om att någon skor sig på någon annans bekostnad, och det är inte bra. När det gäller elever i behov av särskilt stöd är villkoren desamma för alla skolor oavsett huvudmän, också de kommunala. Jag tycker att det finns skäl att ha den undantagsregel som säger att en elev, i de fall då det krävs mycket stora ekonomiska och andra insatser, inte självklart ska kunna ställa krav på att få gå i exakt den skola som den kanske helst önskar.
Herr talman! Jag upprepar en gång till att den stora explosionen när det gäller utvecklingen av mångfalden i skolan kom 1992 när friskolorna gavs reella möjligheter. Jag har inte förnekat att det är bra att socialdemokraterna inte har täppt till det här igen, men vi har med rätta kritiserat de försämringar som socialdemokraterna ändå har genomfört. Om Eva Johansson tycker att jag klagar nu skulle hon ha hört mig för tio år sedan när jag satt i en lokal skolstyrelse och konsekvent blev nedröstad av den socialdemokratiska majoriteten, precis som skedde på andra håll i landet när det över huvud taget gällde att någon friskola skulle starta, så det är väl rätt uppenbart vem som har varit motståndare. Men ni är mycket välkomna att värna om mångfalden i skolväsendet om ni väljer att göra det ställningstagandet. När det gäller betygen förstår jag fortfarande inte riktigt frågan. Folkpartiets grundinställning är ju att så många förstahandsval som möjligt ska bli tillgodosedda i gymnasieskolan. När det inte finns tillräckligt antal platser, oavsett om det är kommunala eller fristående skolor, finns det olika system på olika håll. I socialdemokratiska Malmö t.ex. har man betyg som ett mått på om eleven ska få komma in eller inte på skolor som har kö. I borgerligt styrda Stockholm har man det också, och på andra håll har man det på annat sätt. Det ser olika ut i olika kommuner, så jag förstår fortfarande inte riktigt kopplingen till den här riksdagsdebatten angående detta.
Herr talman! Jag var ju med här i kammaren i början av 90-talet när den stora förändringen i villkoren för fristående skolor kom till. Jag vet inte om Ulf Nilsson har läst de debatterna. Det var faktiskt inte så att socialdemokraterna sade nej till att ge fristående skolor möjligheter att få bidrag och starta en verksamhet. Vi var oense med den då borgerliga regeringen om villkoren. Vi ville redan då att villkoren skulle vara likvärdiga. Fristående skolor och kommunala skolor skulle tilldelas sina resurser på samma grunder och efter elevernas behov. Det är det som ska styra, inte frågan om vilken huvudman som skolan har. Det gäller elevernas behov, därför att skolan är elevernas. Fortfarande är perspektivet fel när ni debatterar fristående skolor som en näringsfrihetsfråga i stället för en fråga om utbildningspolitik och en likvärdig skola för alla. Ulf Nilsson avslutade sitt anförande med att säga att liberalerna har varit i spetsen för en likvärdig utbildning och en skola för alla. Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag genom årens lopp har uppskattat mycket att ha liberalerna som en bra bundsförvant i utbildningspolitiken, men jag vill också beklaga att ni har lämnat den positionen och ställt er längst bak, skulle jag vilja säga, i utbildningspolitiken. Ni har så totalt förändrat er inställning till skolans och utbildningens möjligheter att vara en pådrivande faktor som driver på både mot jämlikhet och en demokratisk utveckling av samhället. Ni riktar helt och hållet in er politik på straff, kontroll och urval, tidig sortering. Jag tycker uppriktigt sagt att det är sorgligt att det har slutat på det viset för Folkpartiet. Tack!
Herr talman! Jag har två korta frågor. För det första undrar jag om det finns en diskussion inom socialdemokratin där man tar upp en gräns för hur stor friskoleandelen kan bli i en kommun. För det andra sade Eva Johansson att vi nu inte diskuterar näringspolitik utan utbildningspolitik. Jag är tacksam för det klargörandet. En fråga i anslutning till det är: Hur ser Eva Johansson, som socialdemokratisk företrädare, på att vinstdrivande och ibland börsnoterade företag driver skolor?
Herr talman! Det förs många diskussioner inom socialdemokratin. Socialdemokraterna är ett stort parti, och det finns säkert någon socialdemokrat som också kan tänka sig att diskutera något slags tak för hur många fristående skolor det ska få finnas. Men som jag sade förut i ett replikskifte - jag tror att det var med Erling Wälivaara - avgör ju i hög utsträckning de lokala förhållandena och möjligheterna för kommunerna att själva vara med och styra på vilket sätt de kan ta det ansvar som vi lägger på dem var någonstans det kan vara lämpligt att starta en fristående skola och var någonstans det ställer till med stora bekymmer för elever och föräldrar i hela kommunen. Den helhetssynen är alldeles nödvändig, så jag tycker att det är väldigt svårt att dra någon gräns när det gäller antal. När det gäller vinstdrivande skolor tycker jag att det är rimligt, precis som Fristkommittén diskuterar, att en skola kan ha ett visst överskott ett år. Det finns ju behov i skolor liksom i många andra verksamheter av en viss buffert för sämre tider, men jag tycker att det är orimligt att sådana vinster ska kunna användas för ren aktieutdelning, det som kanske Lennart Gustavsson och många andra kallar för profit på kapital. Det är orimligt att skattepengar ska användas till det. I det fallet skiljer sig skolor från många andra företag med aktieägare, som ju inte är finansierade med skattepengar som är avsedda för barns och ungdomars utbildning och inte för att stoppas i fickorna hos dem som äger aktier. Om den här frågan för vi nu också en diskussion. Jag är ganska säker på att vi har anledning att komma tillbaka till den så småningom.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag sade tidigare i mitt anförande att det kommer att bli ett arbete med en proposition till hösten om de fristående skolorna. Vi i Vänsterpartiet är beredda att konstruktivt gå in i förhandlingar för att utifrån ett barn och elevperspektiv forma en skola för att ge alla barn möjligheter att nå målen i läroplanerna. Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag vill be Eva Johansson att vara lite grann av en spåkvinna. Vi har nu hört debatten här i kammaren. Vi har också hört diskussionerna och ambitionerna om breda lösningar. Hur ser Eva Johansson på möjligheterna att hitta breda stabila lösningar i den här frågan?
Herr talman! Jag är nog inte vidare värst bra på att spå. Jag är inte säker på att jag i dag ska försöka utfärda några domar över möjligheten att nå de breda lösningarna. Jag tycker att vi ska ha ambitionen från alla håll och kanter. Här handlar det om vilken vilja som finns överallt. Vi får se om vi kan lämna skyttegravskriget i fråga om fristående skolor och i stället inrikta oss på ett elevperspektiv. Det gäller att göra ett regelverk som håller över tid. Vilket intresse som finns för övrigt i kammaren för detta är jag inte människa att bedöma. Jag tackar i varje fall för Lennart Gustavssons löfte om att Vänsterpartiet vill vara med. Det är bra.
Herr talman! Jag ställde några frågor i mitt anförande. Jag funderade lite grann över varför socialdemokraterna säger nej till ersättning till friskolor som tar emot elever med särskilda behov. Vi har kunnat läsa och höra mycket att regeringen anser att det är segregerande att gå i friskolor. Är det därför ni säger nej? Jag upplever tvärtom att det är segregerande att inte säga ja och inte låta eleverna få den möjligheten. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan.
Herr talman! Det förefaller som att det behövs ett klarläggande på den här punkten. Det är självklart att en fristående skola som tar emot en elev som har behov av stort stöd för att få sina behov tillgodosedda också ska kunna få en ökad resurstilldelning för detta ändamål. Men det är inte lika självklart i fall där redan det vanliga bidraget täcker en del av sådana insatser. De gör det ofta när man fördelar pengar till de kommunala skolorna. Det ligger i själva bidraget också ett utrymme för att täcka det mesta av insatser för elever i behov av särskilt stöd. Det är då inte rimligt att just en fristående skola ska ha ett sådant stöd en gång till. Men om den gör en extra insats utöver det som bidraget täcker är det självklart att den ska ha det. Det blir då en diskussion mellan kommunen och den fristående skolan. I väldigt många fall lämnar också kommunerna sådana särskilda bidrag för elever som har stort stödbehov. Det tycker jag är alldeles riktigt. Jag vet att fristående skolor i många fall gör alldeles strålande insatser för enskilda barn eller grupper av barn som har stort stödbehov.
Herr talman! I och med de orden borde den gemensamma borgerliga motionen ha kunnat varit bifallen. Jag vill lite mer följa upp frågan om att få välja. I dag vill en del elever gå i ett program som inte kan erbjudas i den egna kommunen. De vill kanske gå i en annan kommun eller i en friskola som inte ligger inom kommunens gränser. Det händer att kommunerna säger nej. Hur ser Eva Johansson på det?
Herr talman! I utbildningsutskottet brukar vi inte biträda motioner som slår in öppna dörrar. Jag vet inte hur man brukar göra i andra utskott. Vi hänvisar till hur det förhåller sig, och sedan avstyrker vi motionerna. Det är ingen idé att gå till regeringen och säga att vi vill ha förslag om någonting som redan är tillgodosett. Det finns en möjlighet att välja en skola utanför den egna kommunen när det gäller fristående skolor. Den möjligheten är begränsad när det gäller de kommunala skolorna. Där kan kommunen säga: Nej, vi har redan den utbildningen i vår egen kommun. Därför tänker vi inte betala en interkommunal ersättning för att skicka en elev till en annan kommun på samma utbildning. Det är naturligtvis en kostnadsfråga för kommunerna. Den här frågan är en av dem som berörs i Gymnasiekommittén. Jag tror att vi får anledning att komma tillbaka till den så småningom.

Herr talman! Det har nu gått nästan fyra år sedan den nya friskolereformen trädde i kraft. Den har utformats i samverkan mellan Miljöpartiet och regeringen, socialdemokratisk då som nu. Miljöpartiet står helt bakom reformen. Vi var minst sagt med i utformandet av den, och jag tror att vi kan stå bakom varenda detalj i den proposition som lades fram. Miljöpartiet och regeringen var då överens om att fristående skolor hade en mycket viktig plats i det svenska skolväsendet och att mångfalden behövdes. Vi ville forma en proposition som gav goda möjligheter att starta och driva fristående skolor. Oavsett vilken skola som elever gick i, en kommunal eller en fristående skola, skulle de få precis samma ekonomiska stöd från samhället för sin skolgång. Vi månade också om att den pedagogiska friheten i friskolorna skulle behållas, dvs. att den skulle vara stor. Det var utgångspunkten. Den lagstiftning som följde vilade på fem grundpelare. Den första var att Skolverket skulle ha myndighetsansvar att fatta beslut om godkännandet av en fristående skola. Den andra var att Skolverket också fattar beslut om bidragsrätten för en skola, dvs. när en fristående skola söker om bidragsrätt. Den tredje var att Skolverket skulle ha ansvaret för tillsynen av de fristående skolorna. Den fjärde var att en ansökan som lämnas in om en fristående skola, eller från en sådan som finns, skulle ha full överklaganderätt i svensk förvaltningsdomstol när det gällde besluten från Skolverket. Den femte var resurserna. Där var man väldigt tydlig i propositionen. Resurserna till fristående skolor ska ges ut på precis samma grunder som de som gäller de kommunala skolorna. Det fanns också ett krav på att kommunerna utarbetar resursfördelningsmodeller, dvs. redovisar för hur de beräknar resurserna som ska gå till en skola. De ska redovisas tydligt, och det ska meddelas i god tid till skolan. Det gäller den kommunala skolan såväl som den fristående skolan så att de kan planera höstterminens arbete och veta vilka resurser de har. Det kan jag återkomma till sedan. Skrivningarna är klara och som jag uppfattar det bra. Det är en lagstiftning som har hållit fint. Det finns naturligtvis en mängd små delbeslut i propositionen. Ett har berörts i motionerna. Det handlar om elevantalet. Det ska vara minst 20 elever i en fristående skola för att den ska godkännas. Där gjordes direkt starka undantag, tydligt inskrivna, för bl.a. glesbygdskolor. Där kan Skolverket göra undantag eftersom man är angelägen om att behålla glesbygdsskolorna. Det gäller naturligtvis också en skola som håller på att utvecklas. När man startar en ny fristående skola vill man kanske inte starta med 20 elever, utan man startar med årskurs 1 med färre elever. Det kan var fem sex elever. När man sedan har skolan fullt utbyggd ska man ligga över 20. Det var så det här skulle tolkas. Det är också tydligt inskrivet. Jag tror att man kan säga att själva utvecklingen av friskolorna med den här nya lagstiftningen har varit god. Det har alltså startat fler fristående skolor än vad vi hade när reformen kom. Det har mer än fördubblats, och utvecklingen accelererar. Det är bra. Man kan också konstatera att ekonomin för de fristående skolorna har blivit betydligt bättre efter reformen än vad den var före med den borgerliga finansieringen. Då var den ojämnare och låg på ungefär 75 % av vad de kommunala skolorna hade. I dag ligger man mycket nära samma resursfördelning till fristående skolor som till de kommunala skolorna. Målet har alltså nåtts. Numera får man i stort sett ersättningen för momsen. Före reformen var det nästan ingen fristående skola som fick ersättning för momsen. Reformen har alltså utan tvekan varit till gagn för de fristående skolorna. Det finns inga varningstecken. De utvärderingar som man har gjort av verksamheten tyder på att kvaliteten är god. Det är inga stora kvalitetsskillnader mellan kommunala skolor och fristående skolor. Variationen är stor inom kommunala skolor och inom gruppen fristående skolor. Det var ju väntat. När jag hör Tomas Högström säga att utvecklingen går framåt trots majoritetens motstånd blir jag lite förvånad. Utvecklingen går alltså framåt tack vare att vi har en friskolereform som utformades och genomfördes av Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som i alla fall är en stor del av majoriteten. När ett år hade gått sedan friskolereformen genomfördes lade vi i Miljöpartiet fram ett förslag till fortsatt utveckling av fristående skolor. Jag tycker att vi borde få en diskussion om det i kammaren. Det vore trevligare än det här ställningskriget, som Eva Johansson kallade det för. Vi kan kanske ta vårt lilla anspråkslösa förslag som utgångspunkt. Det var ett åttapunktsprogram som vi presenterade. Det finns också i en motion för dem som vill läsa det utförligt. Det är motion 1998/99:Ub252. Jag ska bara dra punkterna snabbt. Vi vill inrätta en utvecklingsfond för att fånga upp de goda initiativ som finns i fristående skolor och kommunala skolor. Det är ofta en liten grupp lärare som går samman och jobbar fram ett nytt studiematerial, en ny pedagogisk metod eller liknande. Då är det viktigt att man snabbt kan gå ut och stödja det som är bra. De bör få chansen att åka till andra skolor och berätta om vad de håller på med, få pengar för att mångfaldiga studiematerialet, ta emot grupper utifrån osv. Jag tror att ett sådant stöd skulle gagna utvecklingen av skolorna som helhet. Vi vill att det ska tillsättas en utredning som koncentrerar sig på frågan hur vi ska behålla våra glesbygdsskolor. Det är egentligen en regionalpolitisk fråga. Vi kunde inte lösa den frågan inom ramen för lagstiftningen som rör friskolor. Det var alltså inte tekniskt möjligt. Den frågan är ännu inte löst. Då hade vi lärarutbildningen för fristående skolor som en punkt. Nu har vi en ny lärarutbildning som har öppnat möjligheter för utbildning av friskolornas lärare. Det är väl kanske tillgodosett, men det är under utveckling. Det finns skäl att bevaka detta. Det internationella utbytet som finns i de statliga och kommunala skolverksamheterna bör komma fristående skolor till del. Jag talade med Friskolornas riksförbund, och de har nu kommit i gång med det arbetet och är delvis med där. De konfessionella skolornas ställning och utveckling har varit debatterade. Vi föreslår att de ska få möjlighet att själva göra en utredning.

Den sjätte punkten är metodik för elever med behov av särskilt stöd. Där har de fristående skolorna varit ledande. Det finns många fristående skolor i landet som har utvecklat metoder för elever med behov av särskilt stöd och specialiserat sig på detta. Det handlar om allt från mobbning till dyslexi. Detta borde komma upp i ljuset. Skolverket kunde få i uppdrag att gå igenom det som finns, lyfta fram det och redovisa det i en rapport. Åtgärder för att underlätta finansieringen vid starten av friskolor är viktiga. Där har man tre parter. Det är banken som kanske ska finansiera uppbyggnaden av en skollokal. Det är kommunen som ska yttra sig om vad detta innebär, och det är Skolverket som ska ta ställning till om detta är ett realistiskt projekt eller inte. Banken vill naturligtvis först veta om man verkligen har fått tillstånd från Skolverket. Har man inte det är det ju svårt att få pengar från banken. Kommunen vill inte upplåta lokaler om man inte har det andra ordnat. Förslaget är att de tre parterna skulle komma överens om ett sätt att hantera detta så att man inte hamnar i den situation som man har nu, nämligen att föräldrarna enskilt får gå in och ta lån eller gå i borgen för de pengar som behövs i starten. Det är ett sätt att undvika segregering av fristående skolor. Sedan behövs det naturligtvis en översyn av reglerna. Man måste följa upp detta kontinuerligt så att vi får en förbättring. Det arbetet pågår, och många har talat om det. Jag tog upp detta med lagar och regelverk. Det är så många av motionerna som är skrivna utan att man riktigt kommer ihåg hur lagar och regelverk ser ut. Friskolereformen säger just det som väldigt många av motionärerna efterlyser. Jag vet inte om ni har tappat kontakten med verkligheten lite grann. ESO-rapporten är ju bara en av många källor som säger att friskoleutvecklingen har varit god och att den har haft en betydelse även för kvalitetshöjningen i de kommunala skolorna. Jag kan väl också åberopa den, men jag måste i ärlighetens namn säga att jag tar det med en viss försiktighet. Jag vill inte göra för stor affär av den. Den kommer alltså fram till att det finns en korrelation mellan andelen fristående skolor och kommunala skolor och kvaliteten i den kommunala skolan. Den ligger på 0.05. Det betyder att den förklarar ungefär 2 % av variationen. Det är alltså statistiskt signifikant. Det är alldeles riktigt, men det saknar all betydelse. Det är en skillnad som man inte ser. Så blir det väl när statistiker ägnar sig åt det. De var väl lyckliga över signifikansen. Vi är kanske lite fundersamma över att skillnaden inte var större. Ett av skälen i propositionen till att vi ville ha ett utökat antal fristående skolor var just att vi tänkte oss att det skulle bli en kvalitetshöjning i hela det svenska skolväsendet. Det tror vi fortfarande. Det är väl i övergångsskedet som det går lite långsamt. Sedan är det väl också så att resten av rapporten avslöjar rapportskrivarnas hemvist. Jag tror att rubriken var Konkurrensen bildar skola. Sedan står det konkurrens på varenda sida. Jag roade mig med att ersätta det med ordet samverkan i stället. Det gick lika bra. Det finns många andra ord man kan peta in. De är naturligtvis ideologiskt särskiljande. Det blir lite löjligt när vi får läsa en rapport där man tror sig tala om fördelarna med konkurrens, när man precis lika gärna kan tala om fördelarna av mångfald, entusiasm och samverkan. Värdet av rapporten vill jag inte åberopa alltför starkt, även om den går i den riktning som jag själv gärna ser. En annan sak är rätten att välja. Det är enligt skollagen så att en fristående skola ska stå öppen för alla barn respektive ungdomar som enligt skollagen har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet. Det kan inte skrivas tydligare. Det står i 9 kap. 8b §. Det är väl de delar jag ser. Det finns lite småförslag. Men jag tycker att vi befinner oss i ett slags mellanperiod. Motionerna är helt enkelt inte särskilt stimulerande. De för inte framåt, och man yttrar sig om saker som egentligen redan finns. Sedan får vi återigen höra att moderaterna vill ha en nationell skolpeng. Det kan vi höra varje gång vi har en debatt här. Men jag vill inte debattera den frågan för tjugonde gången just i det här sammanhanget. Det kan vi väl återkomma till.

Herr talman! De som beskriver utvecklingen är många. Det är många utredningar som har gjorts, och man har följt det här noga. Och man ser att vi får just den kvalitetsutveckling som vi förväntar oss. Antalet fristående skolor ökar i en takt som kanske t.o.m. är större än vad många förväntar sig - speciellt de borgerliga partierna, skulle jag vilja säga. Jag vet inte vad Tomas efterlyser. Man får vara nöjd med utvecklingen. I Friskolornas riksförbund är man alldeles utmärkt nöjd. Man konstaterar att resursfördelningen och friheten är fullt tillräcklig och bra. Där finns det inga problem. Man inriktar sig nu i stället på kvalitetsarbetet ute i de fristående skolorna och får diskussioner kring de pedagogiska alternativen - just det som vi önskade. Jag vill kanske också konstatera att när man talar om fristående skolor ska man naturligtvis inte se dem som något slags fritt hängande del av skolväsendet. Utvecklingen i det kommunala skolväsendet går ju i den riktningen att man har decentraliserat. Varje skola ute i kommunerna är en självständig enhet. Man börjar få den frihet som de fristående skolorna länge har haft. Man får möjlighet till pedagogisk variation, osv. De fristående skolorna är inte längre någon främmande fågel i det svenska skolväsendet. Några sådana farhågor har jag inte sett. Låt friskolereformen få vara kvar, och vi kommer att få en bra utveckling i fortsättningen också.
Herr talman! Beskrivningen av den kommunala skolans möjligheter stämmer bara delvis. Det är inte alla kommuner som ger de möjligheterna till den kommunala skolan. Alltför ofta ser vi hur politikerstyret tar sig uttryck i många av de kommuner som landet består av. Det gagnar inte en skolutveckling som åtminstone vi vill se, som fokuserar på resultat. Jag saknar fortfarande besked om vilken tolkning som gäller. Miljöpartiet har nöjdförklarat sig med utvecklingen. Detsamma gör Vänsterpartiet utifrån en syn att skruven nu dras åt när det gäller friskolornas möjligheter.
Herr talman! Det är riktigt att det har gjorts två utredningar som gått på remiss. Vi får väl avvakta och se vad som kommer in i remissvaren. Sedan kommer vi att börja arbeta med en proposition. Vi får väl akta oss lite grann för att säga vad som ska stå i den propositionen här. Jag konstaterar bara att samarbetet med regeringen när det gäller friskolereformen har givit en lagstiftning som har fungerat alldeles utmärkt, till belåtenhet både för det svenska skolväsendet och för friskoleorganisationen som helhet. Några ställningstaganden till Vänsterpartiet tänker jag inte ta. Jag vet inte ens vilka frågor som ska behandlas i propositionen och vad man har för ställningstagande till det. Jag noterar naturligtvis med en viss glädje att Vänsterpartiet just nu är på väg mot en lite positivare syn på fristående skolor än vad man hade för två år sedan. Det hoppas jag väl fortsätter.
Herr talman! Jag vill konstatera att Miljöpartiet historiskt sett har varit positivt till friskolor. Det har jag uppskattat, även om vi på många andra områden inom utbildningspolitiken har olika uppfattningar. Jag vill ändå ställa några frågor. Miljöpartiet har ju varit med om att avslå en motion från bl.a. Folkpartiet om att ytterligare öka valfriheten även mellan de kommunala skolorna. Man ska kunna få välja en kommunal skola som ligger på andra sidan kommungränsen, enligt samma princip som man ska få välja friskola. Jag förstår inte riktigt, med tanke på vad Gunnar Goude säger om värdet av valfrihet, varför Miljöpartiet har avslagit den motionen. Jag vill också fråga varför Miljöpartiet avslår förslaget om att fullständigt säkra rätten att ge samma stödprogram i fristående gymnasieskolor och fristående skolor som finns i den kommunala skolan. Det har man inte i dag. Det gäller t.ex. det individuella programmet, som vi i och för sig är kritiska till. I dag finns det, men av någon anledning får fristående skolor inte anordna det. Slutligen en tredje fråga. Är man i Miljöpartiet beredd att kraftfullt agera för att t.ex. Rudolf Steinerutbildningen av lärare ska bli erkänd och godkänd som en fristående lärarhögskola?
Herr talman! När det gäller lärarutbildningen har vi det i motionen. Vi har tagit ett stort steg framåt i den nya lärarutbildning som finns, som ju öppnar möjligheterna för Rudolf Steiner-skolan. Vi har pratat mycket om hur övergången till en egen lärarutbildning med tillgång till statliga resurser ska ske. Vi arbetar hela tiden för att den möjligheten ska vara öppen och vara en god möjlighet. Men det är inte så att man i riksdagen kan dela ut tillstånd för lärarutbildning till Rudolf Steinerhögskolan. Det menar naturligtvis inte heller Ulf Nilsson att vi ska göra. Det är Högskoleverket som gör en utvärdering och bedömning, och det är regeringen som fattar beslut. Men nu är möjligheterna goda med den nya lärarutbildningen och villkoren i den. Man kan mycket fritt välja inriktning på sin utbildning. Det står också särskilt uttalat i propositionen att det ska vara öppet för utbildning av lärare inom olika pedagogiska inriktningar. När det gäller andra detaljer, t.ex. rätten att passera kommungränser och rätten att ha rikstäckande nationella program, är det tyvärr inte så enkelt. Det är ofta åtgärder som kräver rätt stora ekonomiska resurser. Det öppnar för en annan typ av problem. Så till detta att man bor på ena sidan gränsen och vill gå i en skola på den andra. Vi har i vår motion påpekat just den biten. Det tycker vi att man kunde ta bort. Jag tror att kostnaden inte är så stor, så det arbetar vi också för.
Herr talman! Alla förändringar brukar ju motarbetas med hänvisning till att de orsakar administrativt kaos. Så var det också när man över huvud taget började införa möjligheten att inom kommuner välja mellan kommunala skolor. Jag tror att Miljöpartiet överdriver de rent administrativa och praktiska problemen. Rudolf Steiner-skolans problem är inte lösta. De har inte någon ersättning för den utbildning som de har. Det hade kanske varit bättre om vi hade fått gehör för de motioner som vi väckte i samband med frågan om lärarutbildningen om att man verkligen ska ha rätt att starta fristående lärarhögskolor, inte bara inom den statliga lärarutbildningen, naturligtvis med hänsyn tagen till nationella mål, krav osv. Jag fick inget riktigt svar på varför inte också fristående skolor ska få fulla möjligheter att använda de stödprogram som finns inom den kommunala skolan.
Herr talman! Först den sista frågan. Det är i första hand beträffande gymnasierna som man ser de stora skillnaderna. Vi var inte med på reformen i fråga. Jag skulle vilja säga att det finns skäl att titta på gymnasiernas regelverk. Det är en mycket svårare uppgift att hitta ett bra regelverk för de fristående gymnasieskolorna än för grundskolorna. Vi ser också att de problem som dyker upp väldigt ofta handlar om gymnasieskolorna, och dit kan den här frågan höra. Låt oss diskutera det framöver. När det gäller lärarutbildningen för de fristående skolorna skulle vi tala om en fristående lärarutbildning. Möjligheten för en annan anordnare, som vi brukar säga, att starta en lärarutbildning är redan inskriven i lärarutbildningspropositionen. Den rätten är väldigt tydligt uttalad, också med hänvisning till waldorfskolor. En möjlighet för annan anordnare att starta en lärarutbildning är inskriven i propositionen, och riksdagen har fattat beslut i enlighet med detta. Det är helt öppet. Det är bara att lägga in en ansökan, och om uppläggningen är bra kan man starta en sådan utbildning. Miljöpartiet är med på detta, för att uttrycka det milt. Jag har inte pratat om något organisatoriskt kaos. Jag har talat om att vissa reformer kräver rätt stora pengar och att man därför får lov att vara försiktig. Frågan om kommungränsen finns med under punkt 8 i den motion som jag talade om. Vi kan kanske så småningom skriva en gemensam motion om detta.

Herr talman! Alla elever måste ges lagstadgad rätt och möjlighet att välja den skola där man kan växa och komma till sin rätt. För att denna valfrihet ska bli verklighet krävs en elevpeng som är generell vad gäller rätten att välja men individuell i sin storlek efter varje barns behov. Att skapa en nationellt finansierad och garanterad valfrihet är en rättvisefråga. Skillnaderna i elevkostnad mellan landets kommuner är oacceptabelt stora. Landets barn får olika start i livet beroende på var de växer upp. Den genomsnittliga summa som landets kommuner satsade på en elev var 51 300 kr år 1998. Men den ena kommunen kunde avsätta nästan dubbelt så mycket pengar till skolan per elev som den andra kommunen. Till viss del - men bara till hälften - förklaras differensen av geografiska skillnader eller variationer i etnisk sammansättning i olika kommuner. Den andra halvan förklaras däremot av godtycke, skillnader i politisk vilja och att kommunernas ekonomier var i varierande kondition. Barn med funktionshinder som söker till specialskola, friskola eller annan skola med särskild lämplighet ska ha samma rätt som alla andra barn att välja med en elevpeng. För att valfriheten ska vara reell måste finansieringen av boendet vid skolan i förekommande fall också garanteras dessa barn. Genom den nationella elevpengen säkerställs och garanteras att de behov som funktionshindrade barn och barn med särskilda behov har verkligen kan mötas. Så sker inte i dag. Välfärdsstatens fernissa är synnerligen tunn vad gäller utbildning för barn med funktionshinder. När också dessa barn får rätt och möjlighet att välja skola kommer detta att leda till en betydande utveckling av dagens specialskolor och regionala skolor för funktionshindrade samt, inte minst, till att en mängd fristående alternativ skulle växa fram för barn med funktionshinder. För vissa grupper av barn med funktionshinder kan kanske lösningar med generellt bestämda summor användas, alltefter vilket funktionshinder det är fråga om. För andra barn däremot, med individuellt mer komplexa funktionshinder och därmed än mer specifika situationer och behov, måste förmodligen en helt individualiserad elevpeng användas. Ibland hörs invändningar som att det vore fel att "sätta en prislapp på barn". Det är inte på barnen som man sätter prislappen utan på utbildningen. Man garanterar barnen att deras skola får tillräckliga resurser för att möta just deras behov. Det är mycket mer rättfärdigt än dagens system, där barn och föräldrar får slåss med hemkommunerna för att få den hjälp som de behöver och har rätt till - och ofta ändå inte får. Att säkerställa att just det behövande barnets skola får precis de resurser som barnet behöver är vad den nationella elevpengen handlar om. Den nationella elevpengen skulle flytta över makt och valmöjlighet från politiker till föräldrar och barn. För den som växer upp i ett socialt utsatt område kan det vara enda chansen att ta sig därifrån att välja en skola någon annanstans. Med vilken rätt kan han eller hon hindras från det och att bygga sig en bättre framtid? Det fria skolvalet innebär också att en framgångsrik profilering kan locka elever till skolor i socialt utsatta miljöer - bara skolan blir bra nog och har tillräckliga resurser. Men detta hindras och stoppas i många kommuner. Jag har sett flera sådana exempel. Ett står klart: Det är dagens skola som har problem med segregation. Segregationen är knappast skapad av för mycket valfrihet, utan av för liten. Barn låses in i dåliga skolor och används som politiska instrument för att skapa integration med tvång. Barn och föräldrar saknar alldeles makt över en så viktig sak som barnens utbildning. Valfrihet för eleverna och självstyre för skolorna, med möjlighet till egna beslut och profileringar, är förutsättningar för att återupprätta de skolor i socialt utsatta områden som i dag har råkat i dåligt rykte. När varken skolledare, lärare eller elever kan påverka den egna situationen i skolan är det svårt att bygga någonting positivt i en svår situation. Men återförs ansvar till den enskilda skolan, eleven och föräldern, finns det möjlighet att pröva nya vägar och inriktningar och att skapa stolthet över det som man råder över. För många barn i socialt utsatta områden är en väl fungerande skola en oas i tillvaron som gör att man förmår att hantera de problem som man ställs för i det övriga livet. De skolor som inte klarar kvalitetskraven bör avvecklas och startas om av huvudmannen. Vi kan inte offra elevers framtid och kunskap bara för att bevara en viss skola som drivs av en viss huvudman. Herr talman! Med elevpengen passerar pengarna aldrig hemkommunen. Det gör att resurserna verkligen kommer barnens utbildning till godo, i stället för att fastna i kommunernas svarta ekonomiska hål. Skapandet av en elevpeng för alla kommer starkt att bidra till den svenska skolans utveckling. Skolorna börjar konkurrera med varandra om elever. Det gäller att göra ett gott jobb för att locka till sig elever. Skolorna får bättre möjligheter och större incitament än idag att styra pengar till undervisningen. Det är en paradox att Sverige förmodligen har världens dyraste skola men långt ifrån är bäst i världen på utbildning, för pengarna går åt till administration, hyra och lokaler. Gör vi skolorna självständiga kan de själva avgöra hur stor del av pengarna som ska läggas på lokaler. De kommer också i en helt annan sits vid förhandlingar med kommunen om hyresnivåer. Är lokalerna för dyra går det att byta. Den som är missnöjd kan byta skola, vilket lägger makten över utbildningen hos elever och föräldrar. Det blir möjligt att välja skola utifrån vilken profil, kvalitet och miljö skolorna erbjuder, till skillnad från i dag när den geografiska närhetsprincipen styr vilken skola barnen hamnar i, inte vilken miljö barnen passar i. Samtidigt bör elevpengen enligt min uppfattning kunna vara delbar mellan olika skolor. En elev ska kunna gå huvuddelen av sin utbildning i en skola med kommunal huvudman men fullgöra vissa ämnen eller sitt fria val inom ramen för en friskola eller vice versa. Det skulle t.o.m. kunna vara så att en eller flera friskolor drivs i samma lokaler som en kommunal huvudskola, av en del av huvudskolans ordinarie lärare. Profileringen av skolor som kommunen är huvudman för skulle då kunna läggas ut på friskolor. Det är ett sätt att skapa valfrihet och mångfald också i små kommuner. Friskolor skulle därmed kunna stå för en del av elevernas utbildning. Det skulle säkert i många fall vara ett första steg mot ökad profilering av hela skolan eller till omvandling av en kommunal skola till friskola. På så vis säkras förutsättningar för mångfald i hela landet. Kvaliteten och inriktningen på den skola ett barn går i påverkar förutsättningarna för hela livet. Självklart måste barn och föräldrar kunna söka sig till goda skolor och också välja bort dåliga skolor. Vilken förälder vill inte att barnet ska kunna gå i en bra skola? Vilken förälder vill inte ha rätten att kunna välja bort en dålig? Det är bara i ett politiskt ovanifrånperspektiv som detta framställs som något suspekt, när det egentligen handlar om föräldraansvar. Det fria skolvalet kommer att innebära att många skolor får anledning att genomföra omfattande program för förbättringar. Men det kommer också att innebära att goda skolor belönas och skapar goda exempel för andra att lära av. Riktigt dåliga skolor kommer, som jag nämnde tidigare, att tvingas stänga när eleverna gör andra val eller när en nationell kvalitetsgranskning säger att man inte längre klarar kraven. I dag finns det ingen riktig värdemätare på hur nöjda eller missnöjda svenska skolbarn och föräldrar är med skolan. Det saknas riktiga, reella möjligheter att välja och därmed visa i praktisk handling vad man tycker. Valmöjligheten flyttar makt från politiker och byråkrater till barn och föräldrar. Samtidigt får skolans medarbetare möjlighet att påverka sin situation. Goda insatser belönas genom att skolan blir populär och får stort elevantal. Herr talman! För mig är det ointressant vem som äger och driver en skola. Det viktiga är att den kvalitet skolan levererar är tillräckligt hög.